Fru talman! Herr Gustavsson i Eskilstuna har frågat mig om jag i anledning av metallmanufakturutredningens rapport är beredd att redovisa förslag till åtgärder som kan medverka till ett förbättrat näringspolitiskt läge i regioner i Södermanland, vid vilkas problem rapporten fäster uppmärksamhet. Den bedömning som metallmanufakturutredningen nu redovisat under pågående utredningsarbete bekräftar de farhågor som förelegat och som föranlett att utredningen tillsattes. Utan tvivel står delar av järnoch metallmanufakturindustrin inför svårigheter. Genom branschens stora betydelse för sysselsättningen på vissa orter, främst Eskilstunaregionen, kan utvecklingen förutses medföra regionala problem. Därtill kommer att industrin vid sidan av metallmanufakturbranschen enligt utredningens bedömning saknar en kompenserande expansionskraft inom Eskilstunaregionen och andra delar av Södermanlands län. Utredningen anser sig redan nu kunna slå fast att de förslag som den senare kan komma att lägga fram inte ensamma kan bidra till en tillfredsställande lösning av detta vidare, regionala problem. Man hemställer därför att problemen uppmärksammas även av andra offentliga utredningar, vilkas arbete har anknytning härtill, och att särskild hänsyn över huvud taget tas till regionens problem vid utformningen av den statliga politiken. När det gäller Eskilstunaregionens utveckling anser jag det viktigt att en bedömning sker mot bakgrund av den ensidiga struktur som näringslivet där har. Av olika näringsgrenar svarar industrin för en ovanligt hög andel av sysselsättningen. Denna brist på differentierade sysselsättningsmöjligheter innebär självfallet speciella problem alldeles oavsett vilken utveckling industrisektorn i fortsättningen kommer att få. Jag finner det vara värdefullt att utredningen redan nu fäst uppmärksamheten på dessa problem. Innan man mer konkret tar ställning till frågan om lämpliga åtgärder anser jag dock att utredningens betänkande bör avvaktas. Utredningens arbete beräknas vara färdigt kring årsskiftet 1972-1973. Jag är således inte beredd att i dag redovisa detaljerade förslag till åtgärder inom detta område. Däremot finns det enligt min mening redan nu anledning till uppmärksamhet beträffande vad som kan göras för Eskilstunaregionen och andra delar av Södermanlands län inom ramen för de åtgärder staten vidtar. Jag vill här bl.a. peka på att delegationen för de mindre och medelstora företagen nyligen genomfört en studie av behovet av och tillgången på industriell service i Flen-Katrineholmsregionen. Som en vidareutveckling av detta arbete kommer delegationen — efter uppvaktning av representanter för länsstyrelsen och landstinget — att medverka i en försöksverksamhet med ökat utbud av industriell service i Södermanlands län. Enligt planerna skall försöksverksamheten starta under hösten och pågå t.o.m. nästa vår. Den organiseras i samarbete med länsstyrelsen, landstinget och företagarföreningen. I slutskedet avses en utvärdering av verksamheten bli gjord. Den rådande situationen inom länets näringsliv är alltså sådan att vissa insatser kan vara motiverade, och detta kommer regeringen också att ta hänsyn till t.ex. i samband med prövning av frågor om lokaliseringslån till företag i länet.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation angående åtgärder för att förbättra det näringspolitiska läget i Södermanland. Svaret andas alltigenom förståelse för de problem som föranlett interpellationen. Dessa problem är utvecklingsbetingade. En viss näringsgren — i detta fall metallmanufakturindustrin — pressas särskilt hårt av utifrån kommande konkurrens. Detta medför stora påfrestningar för landsdelar som till stor del baserar sin försörjning på denna näringsgren. Det hela blir särskilt besvärligt när de strukturella problemen förenas med de konjunkturbetingade. Med god hjälp från av regeringen föreslagna åtgärder förefaller en allmän uppgång vara förestående. Jag noterar nu också med tillfredsställelse att regeringen även är beredd att medverka till åtgärder som syftar till att möta de strukturella problem som gjort sig synnerligen kännbara i Södermanland. Genom interpellationssvaret har metallmanufakturutredningen fått en positiv och auktoritativ reaktion på sin anmälan om att även vid sidan av denna utredning verkande statliga organ bör bidraga med förslag till utvecklingsstimulerande åtgärder i Eskilstunaregionen och i övriga Söder att förbättra det näringspolitiska läget i Södermanland manland. Vad metallmanufakturutredningen önskade i sin anmälan var såväl åtgärder som direkt ger sin stimulerande verkan till näringslivet som sådana som verkar genom exempelvis vidgade utbildningsbetingelser och förbättrade kommunikationer. Lokalisering av statliga verk och verksamheter åsyftades även. Det är riktigt att, som industriministern nämner i sitt interpellationssvar, bristen på differentierade sysselsättningsmöjligheter rymmer allmänna problem. Ensidigheten är också en hämmande faktor, även i vad gäller utvecklingen av den traditionella industrin. Denna utveckling kan hämmas om inte sysselsättningstillfällen, också utanför denna sektor, står till buds för familjemedlemmar som önskar sådana. Detta understryker ytterligare behovet av utvecklingsfrämjande åtgärder över hela fältet. I interpellationssvaret, där det naturligt nog anmäles att detaljerade förslag inte är att vänta innan metallmanufakturutredningens betänkande föreligger, lämnas två särskilt värdefulla konkreta meddelanden. Det ena är att delegationen för de mindre och medelstora företagen i samverkan med länsstyrelsen, landstinget och företagarföreningen kommer att bedriva försöksverksamhet med ökat utbud av industriell service i Södermanlands län. Det andra är regeringens utfästelse att beakta den rådande situationen inom länets näringsliv vid prövning av frågor om lokaliseringslån till länet. Jag vågar försäkra att de insatser från regeringens sida som här anmäles och som i fortsättningen motses skall få respons i Södermanland. Det yrkeskunnande som där finns, inte minst inom metallindustriområdet, borgar för detta och är en utvecklingsfrämjande tillgång som bör tas till vara. Att industrin själv har ett stort ansvar bl.a. för att förbättra sin totala miljö måste naturligtvis också betonas. Beredvillighet till och beredskap för att i ökad omfattning verka som god basorganisation även i de avseenden som interpellationen berör finns hos södermanländska kommuner och länsorgan. Än en gång ber jag att få tacka industriministern för det positiva svaret på min interpellation.

Fru talman! Jag tycker det är bra att problemen för näringslivet i Södermanlands län aktualiseras här i riksdagen och att regeringen har en positiv inställning till åtgärder som kan bidra till nyetableringar eller till differentiering av näringslivet inom Södermanlands län. I första hand nämner industriministern här i svaret lokaliseringspolitiska åtgärder, och det har jag ingen erinran mot. Jag tror för min del att det finns väldigt goda förutsättningar för industrin, både för storindustri och för mindre företag och också för metallmanufaktursektorn i vårt län, även om det framför allt i Eskilstunaregionen behövs en viss omstrukturering. Ja, det är kanske rättare att säga att det behövs en fortsatt omstrukturering, för det har ändå skett en hel del, i synnerhet under de senaste tio åren, i det avseendet. Södermanlands län har ett bra geografiskt läge. Det ligger nära de stora konsumtionsorterna i Mälardalen och framför allt då Storstock holmsregionen. Det har nära till vattenvägar — Mälaren och Östersjön med förbindelse med omvärlden. Men det finns ändå många problem som måste lösas. Det behövs inte bara lokaliseringslån, som industriministern utlovade, utan det behövs också — och naturligtvis i första hand — en allmän god service både för företagen som sådana och för alla dem som är anställda vid företagen. Detta är inte bara en lokal och regional fråga utan också en fråga som staten kan påverka på olika sätt. Låt mig i sammanhanget bara peka på ett par områden, där industriministern har anledning att vända sig till sina kolleger i regeringen för ett samarbete. I första hand gäller det kanske kommunikationsministerns fögderi, som Bengt Gustavsson i Eskilstuna parentetiskt nämnde. I fråga om SJ:s lokaltrafik är det mycket övrigt att önska i Södermanland, t.ex. beträffande lokaltrafiken mellan Eskilstuna och Stockholm och mellan Katrineholm respektive Nyköping och Stockholm. Trafiken på sistnämnda sträcka har i dagarna varit föremål för en stor debatt, och i går uppvaktades kommunikationsministern i det ärendet. Man är i orten mycket upprörd över att SJ har beslutat lägga ner lokaltrafiken. Sedan har vi också landsvägarna, som är kanske ett ännu större problem. Där är förbindelserna mellan Södertälje och Läggesta på Europaväg 3 mycket dåliga. Mellan Katrineholm och Järna är förbindelserna inte heller särskilt bra, och på sträckan Nyköping—Järna är vägen delvis mycket dålig. Nu håller man där på med en utbyggnad av en del av motorvägen, men det arbetet tar sin tid, och även när det är färdigt återstår mycket att göra. Det är mycket angeläget att man ser över vägproblemen, eftersom Södermanland är ett län med oerhört stark genomgångstrafik och på grund därav mycket hårt belastade vägar utöver den så att säga egna trafiken. Vidare tycker jag att industriministern har anledning konferera med utbildningsministern, ty hur paradoxalt det än kan låta har man i Eskilstuna, trots lågkonjunktur och trots rådande arbetslöshet en uttalad brist på fackutbildat folk. Jag kan som exempel ta Stenmans Låsfabrik AB i Eskilstuna — som är en stor industri — där man i dag söker 30 kvalificerade, yrkesskickliga arbetare men inte kan få någon. Detta är ett verkligt stort problem inom industrin, och det kommer sannolikt att bli ännu större i framtiden, om konjunkturen svänger. Naturligtvis är många olika åtgärder tänkbara för att råda bot på sådant, och ett visst ansvar ligger väl där på industrin själv, men för min del tror jag att det i första hand är allmänna åtgärder från utbildningsministerns sida som behöver vidtas. Vi bör i utbildningen försöka popularisera arbetet inom industrin. Tyvärr är det så i dag att alltför många ungdomar inte vill arbeta inom industrin, och det tror jag att vi skulle kunna få en ändring på genom åtgärder inom utbildningsväsendet. Av allmänna åtgärder — som jag här inte skall närmare ingå på — betyder givetvis den allmänna näringsoch skattepolitiken samt EEC-frågan mycket, men det är väl en sak som ligger något vid sidan om vad vi i dag diskuterar. Slutligen vill jag säga att jag i likhet med Bengt Gustavsson i Eskilstuna är mycket tacksam för att man nu i Södermanlands län skall sätta i gång att förbättra det näringspolitiska läget i Södermanland att förbättra det näringspolitiska den i svaret berörda försöksverksamheten i samärbete mellan länsstyrelsen, landstinget och företagarföreningen. Den verksamheten skall ju börja i höst och pågå t.o.m. nästa vår. Det enda jag personligen tycker verkar litet egendomligt är att tiden är så kort, men det kanske är möjligt att fortsätta försöksverksamheten sedan. Jag föreställer mig nämligen att det kommer att bli mycket svårt att få fram ett tillräckligt stort material under en så pass kort försökstid. Även jag är tacksam för det lämnade svaret, som jag tycker att det ligger mycket positivt i.

Fru talman! Här har vi nu fått en liten Sörmlandsdebatt mitt i det vanliga riksdagsarbetet, och det är kanske en del som förvånar sig över det. Annars brukar vi ju hålla oss till Norrlandsdebatter när det gäller besvärligheterna på arbetsmarknaden och svårigheterna på arbetslivets område. Man anser väl i regel att Södermanland ligger så nära ett stort expansionsområde, att det inte borde ha några egentliga problem av det här slaget, men det är kanske signifikativt att problemen uppenbarar sig just inpå knutarna till detta stora expansionsområde. Det här är säkerligen någonting som man bör observera, och det är därtill ett förhållande som måste bli föremål för fortsatt omtänksamhet. Industriministerns svar har av både herr Gustavsson i Eskilstuna och herr Hedin tolkats som positivt, och till sitt anslag kan man väl säga att det är positivt. Men man kan även ha avvikande mening, litet grand beroende på från vilken utgångspunkt man betraktar svaret. Det positiva anslaget i inledningen av svaret kanske inte byggs upp till den motsvarighet i avslutningen som man gärna skulle ha velat se.

Men slutet blir bättre när industriministern där konstaterar att regeringen i samband med prövning av frågorna också kan komma in på en prövning beträffande lokaliseringslån till företag i länet. Hittills har Eskilstunaområdet betraktats som temporärt stödområde. Nu synes det föreligga möjligheter för företag i länet i dess helhet att komma i åtnjutande av lokaliseringslån. Det är så mycket mera angeläget som frågan — det har här också mycket riktigt klargjorts — inte bara kan gälla Eskilstuna. Eskilstunaregionen brottas i viss mån med samma problem som berörts i det förra interpellationssvaret, och jag tolkar också det svaret av industriministern som positivt för Södermanland, dvs. så att man skall ta ansvar för och hänsyn till försvarsindustrins omläggning och de problem som kan följa i försvarsdebattens spår. Eskilstunaindustrin berörs i högsta grad av detta, men det gör också andra delar av länet.

Ur sörmländsk synpunkt är man tacksam för den positiva inställning som då visades. Den är faktiskt, som jag ser det, t.o.m. mera positiv än svaret på interpellationen. Det finns naturligtvis fortfarande en del negativa synpunkter att anföra. När industriministern uttalar att han är beredd att ge företag i hela länet möjligheter till lokaliseringslån, hoppas jag att detta i allra högsta grad kan gälla den norra delen av Södermanlands län, Strängnäsområdet, som uppenbarligen drabbats av åtgärder som staten själv vidtagit. Jag skulle våga mig på den tolkningen att industriministern inser att det är så pass allvarligt att etablerade industrier flyttar från Strängnäsområdet att det bör kompenseras genom statliga åtgärder. Att det sker en utflyttning av en industri som redan är etablerad, och detta vid en tidpunkt när denna industri står i begrepp att utvidga ytterligare, är mycket anmärkningsvärt och beklagligt. Vågar jag alltså tolka statsrådet så att sådana tveksamma åtgärder bör kompenseras genom de positiva åtgärder som statsrådet har talat om både i dag och i går? I så fall tror jag man har anledning att se något ljusare på situationen framöver. Länsarbetsnämndens rapport om arbetslöshetsläget i Södermanland i april är faktiskt inte särskilt ljus. Visserligen har, som det anförts, antalet arbetslösa minskat sedan föregående månad, men det är fortfarande betydligt högre än i mitten av april 1971. Detta är så oroande att man måste angripa det här problemet från olika utgångspunkter. De olika åtgärder som inte minst herr Hedin talade om behöver jag alltså inte gå in på. Jag kan bara i det avseendet instämma med honom. Det kan inte vara tillfredsställande om man vidtar åtgärder på vissa avsnitt men uraktlåter andra, exempelvis transportsidan, utbildningen osv. Olika åtgärder måste stödja varandra så att länet blir så attraktivt det skulle kunna vara. Fru talman! Med dessa ord har jag alltså velat tolka det intryck jag har av industriministerns inställning — nämligen att hans positiva inställning till problem i Södermanland förstärkts sedan interpellationssvaret skrevs. Är detta riktigt tillhör jag dem som gläds över den utvecklingen.

Fru talman! Det är glädjande om Eskilstuna med sina speciella manufaktureringsproblem får ett ökat stöd och kan ersätta arbetslösheten med full sysselsättning. Låt mig bara knyta an till några andra saker i svaret, där det sades att delar av järnoch metallmanufakturindustrin står inför svårigheter. Det är svårigheter som är uppenbara inom stora delar av landet, inte bara inom det här området, även om det finns markerade svårigheter just i Eskilstuna. att förbättra det näringspolitiska läget i Södermanland att förbättra det näringspolitiska läget i Södermanland Att de svårigheterna skulle komma kunde skönjas redan för tio—tolv år sedan när den tyska metallmanufakturindustrin var på väg upp och vi kunde räkna ut att det skydd som efterkrigstidens avsaknad av konkurrenter ute i Europa utgjorde inte längre skulle finnas. Internationell konkurrens skulle alltså komma tillbaka och pressa tillbaka oss.

Tyvärr fanns inget intresse inom det enskilda näringslivet för att samverka och stärka sin ställning. Man tyckte kanske att situationen för ögonblicket inte var hotfull. Vad som ligger framåt i tiden är så lätt att bortse ifrån. Det var också uppenbart att man hade svårigheter att nå fram till ett samarbete. Det är svårt att samarbeta företag emellan, och för att ett sådant samarbete skall stimuleras behöver ofta en ny intressent gå in med pengar — kanske staten, om ingen annan gör det. Efter det tillfälle jag nu åsyftade för tio—tolv år sedan har det hela utvecklats så att det var full och överfull sysselsättning i den här branschen. Svårigheterna har kommit senare, men i mellantiden hade man en epok då man trodde att träden skulle växa till himlen. Man importerade till den här branschen, och till den här staden, tusentals metallarbetare — och där står man med sin tvättade hals! Kortsiktig politik när det gäller import av arbetskraft får sonas efteråt. Ett statligt företag — myntverket — som man hade avsett att placera i Söderhamn har flyttats över till Eskilstuna, och det skall snart komma dit. Det ger väl alltid sysselsättning åt några av dem som man har importerat för mycket. Men jag vill understryka att om vi skall driva en näringspolitik på sådana här områden måste vi i tid knyta ihop den med vår arbetsmarknadspolitik och inte inrätta oss bara efter de högkonjunkturtoppar som kanske råder i ett visst ögonblick. En sådan försöksverksamhet som omnämnes här liksom ökade lokaliseringslån är välkomna åtgärder för att hjälpa den här regionen. Men vi vet att de lokaliseringslånepengar som AMS förfogar över är slut; det finns inga mer för det här budgetåret utan vi får vänta till nästa budgetår. Därför hoppas jag att industriministerns uttalande om att man skall satsa mera i form av lokaliseringslån också betyder att man satsar mera pengar från regeringens sida så att verksamheten kan utvidgas på det ställe som nu är aktuellt men också på andra ställen som har behov av ökad sysselsättning. Jag vet ett län, där 15 000 av 120 000 yrkesverksamma vill ha jobb. Det är 12 procent av den yrkesverksamma gruppen som står utanför och vill komma in på arbetsmarknaden i olika former. På många håll finns behov av en liknande försöksverksamhet och mera lokaliseringslån. För närvarande lämnas ett bidrag på 65 miljoner kronor om året till inre stödområdet. Till det allmänna stödområdet kan man ge lokaliseringslån på ca 250 miljoner kronor per år. Det är pengar som skall betalas tillbaka. Det är mycket små belopp i förhållande till de investeringar som behöver göras. Enbart en koncern med drygt 10 000 sysselsatta behöver investera för 200 miljoner kronor på ett år för att hänga med i utvecklingen; det är nästan hela det belopp som ges för att skapa sysselsättning inom stödområdet och utanför stödområdet med hjälp av bidrag och lokaliseringslån. Det är glädjande att man nu går in i branschen på den här orten, även om tiden har gått. Det borde ha bedrivits en annan arbetsmarknadspolitik under mellantiden, och under de goda åren borde förberedelser ha gjorts; då hade man inte behövt ha så stora problem och bekymmer nu. Det är glädjande att man går in i branschen här, men behovet är lika stort att på åtskilliga andra håll i det svenska samhället skapa sysselsättning nu när arbetslösheten tyvärr växer. Industriministern har en stor och svår arbetsuppgift framför sig. Om han skall kunna lösa den, måste finansministern ge honom mera pengar, antingen i form av omfördelningar inom den budget som finns eller i form av nya skattepengar som förs in i näringslivet. Vi skall inte inbilla oss att vi utan pengar kommer att ge människor full och trygg sysselsättning för framtiden heller. Även om konjunkturen går upp, vilket vi alla hoppas, kommer inte alla människor att bli efterfrågade, utan vi får räkna med att olika fickor av sysselsättningssvårigheter kommer att finnas kvar, geografiskt och branschvis. Detta är ett bra initiativ, och jag önskar att det skall få en tillräcklig bredd för att lösa de stora och allvarliga problem som vi står inför.

Herr talman! Vid socialutskottets betänkande nr 9 finns ett antal reservationer. På två av dessa, nummer 1 och 2, finns centerns representanter i utskottet med. Reservationen 1 gäller frågan om det långsiktiga utredningsarbetet på arbetsmiljöområdet samt frågan om utökning av miljöutredningen med parlamentariker. Reservationen 2 avser ekonomiska stimulansåtgärder för arbetsmiljöinvesteringar. Vi är väl alla medvetna om att det har pågått en genomgripande förändring inom arbetslivet under de senaste årtiondena. Vi vet också att vårt land har gjort mycket stora framsteg på det tekniska området. Ambitionen har varit att öka vår produktion. Men tyvärr måste vi nog konstatera att arbetsförhållandena inte har förbättrats i samma omfattning. Arbetstakten har drivits upp, och den ökade stressen har inte kunnat motverkas med vare sig arbetstidsförkortningar eller andra åtgärder. För att uppnå bättre förhållanden är det enligt vår mening nödvändigt att angripa situationen med utgångspunkt i en helhetssyn, där så viktiga faktorer som företagshälsovård, personalvård, företagsdemokrati, arbetsplatsens utformning, arbetstid och lönesystem beaktas. Det vore helt felaktigt att försöka påstå att arbetsförhållandena inom arbetslivet inte har ägnats uppmärksamhet under de senaste åren. Väsentliga steg har tagits. Utredningsarbetet pågår, och nya lagstiftningar är att vänta inom arbetslivets område. Den sittande arbetsmiljöutredningen har ett viktigt fält att arbeta på. Till grund för reservationerna ligger ett antal motioner som har behandlats i utskottet, bl.a. ett par från centern, 331 och 332. I motionen 331 har vi tagit upp en del av svårigheterna i dag att rekrytera arbetskraft på vissa områden. Vi är medvetna om att i vissa fall spelar arbetsmiljön här en betydande roll. Det är ju så i dag att det på många områden finns lediga platser, medan vi samtidigt har en stor arbetslöshet. Det är främst ungdomen som har ställt sig tveksam till industriarbete. Därför är det väl helt naturligt att industriarbetet måste göras mera stimulerande och attraktivt, och där kommer arbetsmiljön in som en mycket väsentlig faktor. Därför har vi också tagit upp ett resonemang om att redan i nuvarande läge göra speciella insatser. Man skall försöka att bemästra de negativa arbetsmiljöfaktorerna, såsom olika slag av luftföroreningar, verkningarna av otjänliga klimatförhållanden, hörselskador, buller, tunga lyft och felaktiga arbetsställningar, och försöka eliminera de olycksfallsrisker som finns. I motionen 332, som är en partimotion från centerpartiet, föreslår vi att arbetsmiljöutredningen får i tilläggsdirektiv uppdraget att utarbeta ett handlingsprogram med utgångspunkt i en totalsyn på arbetsmiljön. Vi menar att utredningen skulle ha till uppgift att utvärdera och se över de åtgärder som hittills har vidtagits på arbetsmiljöområdet inom alla samhällssektorer. På grundval av detta skulle utredningen ha den väsentliga uppgiften att föreslå en samordning av åtgärder och initiativ på arbetsmiljöområdet. Vi tror att ett sådant program, där man ger riktlinjer för det framtida arbetet, skulle vara av stor betydelse för att stimulera företagen att förbättra arbetsmiljön — inte bara för att, som vi sagt i vår motion, tillgodose lagstiftningens minimikrav i fråga om arbetstrygghet i fysiskt hänseende utan även för att arbetstagarna i gemen skall känna tillfredsställelse i arbetslivet. För att få fram ett program för det långsiktiga reformarbetet inom arbetsmiljön är det också nödvändigt att vi skaffar oss en allsidig bild av vilka brister som finns i dag. Utskottet har inte velat tillstyrka yrkandena härom i motionen, och som motiv för sitt avslagsyrkande har utskottet anfört att det är angeläget att arbetet på en tidsenlig och effektiv kontrollorganisation inom området inte fördröjs. Vi har i vår reservation framhållit, att de utredningsuppgifter som ankommer på arbetsmiljöutredningen har fått en sådan utformning och avgränsning att det finns befogad anledning räkna med att utredningsarbetet skall leda fram till förslag, som i sin tur kan resultera i en tidsenlig lagstiftning och en effektiv kontrollorganisation på området. Vi har också sagt att det är angeläget att förslag snarast framlägges i form av delbetänkande. Men reformarbetet på detta viktiga område får inte begränsas till enbart lagstiftningsoch kontrollfrågor. Det är därför av stor vikt att det utarbetas ett handlingsprogram med utgångspunkt i en totalsyn på arbetsmiljön. Vi anser också att det är riktigt att denna utredning kompletteras med parlamentariker. I reservationen 2 har vi hemställt att riksdagen föreläggs förslag, vilka ger möjligheter till ekonomiska insatser för förbättringar på miljöområdet. Med dessa synpunkter, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vid socialutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! Begreppet god miljö har under de senaste åren kommit alltmer i blickpunkten genom det hot som vår miljö varit utsatt för. Nedskräpningen i vid bemärkelse har kanske gjort att den yttre miljön dominerat diskussionen, men vi får inte glömma de olika sidor av människans villkor som berör den inre miljön. Arbetsmiljön, som vi i dag behandlar och som tas upp i socialutskottets betänkande nr 9, är här kanske den viktigaste delen. Trivsel och trygghet i arbetet, medvetenhet om vettig planering, meningsfull produktionsinsats och möjlighet till medinflytande är väsentliga förutsättningar för en god arbetsmiljö. För att åstadkomma detta krävs samarbete och gemensam strävan från olika parter till positiva insatser — inte enbart från arbetsmarknadens parter utan även från den politiska sidan. Vi i folkpartiet har i motionen 124 utförligt motiverat de åtgärder vi anser vara viktiga och i reservationer som vi undertecknat i föreliggande ärende följt upp de förslag som motionen utmynnar i. Utskottsmajoriteten konstaterar i början av sitt yttrande — inte utan en viss ton av tillfredsställelse — att de många motionsyrkandena återspeglar intresset som finns för att förbättra arbetsmiljön. Men efter att ha konstaterat detta argumenterar utskottet emot att engagera de politiska partierna i en parlamentarisk utredning, som enligt motionen 124 inte skulle hindra den nuvarande arbetsmiljöutredningen från att snabbt komma med förslag och lösningar på angelägna områden utan som främst skulle sikta till mera långsiktiga reformer på arbetsmiljöområdet. Utredningen bör, som framhålles i motionen, bl.a. analysera de samhällsekonomiska effekterna av en förbättrad arbetsmiljö samt framlägga förslag om ekonomiska styrmedel för att skapa en sådan och ävenså föreslå långsiktiga reformer på området. Jag tycker att man inom regeringspartiet borde ta fasta på det intresse som finns hos oss och andra partier att medverka till positiva, samlande och breda lösningar och inte helt kort avfärda det med att säga: ”Det här sköter vi själva.” Området är alltför viktigt för att man skulle uraktlåta att söka samlande lösningar. Agerandet från regeringssidan i den senaste skattediskussionen har tyvärr inte visat någon större vilja åt det hållet, men man kanske ändå skulle kunna hoppas i detta fall. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen Som utvecklingen har varit kan man, om man vill nå snabba åtgärdsresultat — och det vill vi ju —, inte rimligen begära att det enskilda företaget, kanske även i en kärv ekonomisk situation, skall stå för kostnaderna, när det på vissa håll krävs radikala förändringar och investeringar för att förbättra den direkta arbetsmiljön. Mångfalden åtgärder som här kan vara nödvändiga är direkt proportionell till de skadeverkningar och olägenheter för den arbetande människan som finns på olika håll, och jag går här inte närmare in på dessa. För att avhjälpa dem så långt vår teknik ger möjligheter, så långt som är rimligt och så snabbt som möjligt är det lämpligt att införa ett bidragssystem för den inre arbetsmiljöns förbättring i stil med det som finns när det gäller förbättring av den yttre miljön i syfte att motverka vattenoch luftföroreningarna. Frisläppande av investeringsfonderna kan också vara ett medel att stimulera till insatser på arbetsmiljöområdet. Som framhålles i reservationen 2 bör förslag snarast föreläggas riksdagen i detta syfte, och jag ber att få yrka bifall till denna reservation. Det är angeläget att företagshälsovården får en planering som medför en rationell och effektiv utbyggnad. Här är det inte främst fråga om att bota följderna av de skador som redan skett, även om detta självfallet är ytterst angeläget. Detta är en uppgift för den ordinarie sjukvården. Här gäller det att med hjälp av modern teknik spåra orsakerna till ohälsa och skador i arbetet och att förebygga att skador sker på den viktigaste och värdefullaste men kanske också känsligaste produktionsfaktorn, nämligen människan. Även rent samhällsoch företagsekonomiskt måste det vara lönsamt att minska och om möjligt eliminera skadeverkningarna. Den siffra beträffande sjukfrånvaron på omkring 10 procent som är aktuell för närvarande säger något om storleken på de vinster vi kunde göra på det området med en bättre arbetsmiljö, alldeles bortsett från de vinster som görs på den mänskliga sidan. Hemställan om förslag till principbeslut rörande obligatorisk företagshälsovård är angelägen med tanke på en aktiv och målmedveten planering på detta område, och jag yrkar härmed bifall till reservationen 4. Inget är mer stimulerande än när man är medveten om att de insatser man gör leder till något resultat. Å andra sidan är inget mer förödande för arbetsglädjen än att uppleva att det man gör blir utan effekt. Ett område där det ligger mycket nära att de anställda själva får utöva inflytande, bestämma och ta ansvar för sin situation är just företagshälsovården. Förslaget att ge företagsnämnderna huvudansvaret för denna verksamhet skulle, förutom att det gagnade företagshälsovården, även ge nämnderna en konkret arbetsuppgift, som utan tvivel skulle verka stimulerande även på deras verksamhet i övrigt. Vi förutsätter att arbetsmiljöutredningen, i vars direktiv ingår att behandla den enskildes möjligheter att utöva inflytande på sin arbetsmiljö, kommer att framlägga förslag i denna fråga och även rörande det offentliga området.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
Herr talman! Arbetsmiljöfrågorna börjar glädjande nog tilldra sig större intresse i den allmänna diskussionen än de gjort tidigare. Arbetarskyddet och arbetsmiljön i stort har naturligtvis förbättrats i takt med utvecklingen i samhället i övrigt under gången tid, åtminstone på de flesta yrkesområden. Med all rätt har man ansett att arbetsmiljöfrågorna har blivit eftersatta i jakten efter ökad produktion och bättre ekonomisk standard för de anställda. Den fackliga rörelsen har inte heller prioriterat arbetsmiljöfrågorna, som man från det hållet skulle ha kunnat göra om det bedrivits en vettigare skattepolitik i landet. Med ständigt ökande skatter och därav följande prisstegringar har det ständigt gällt att försöka kompensera löntagarna med högre löner. Det har gjort att det blir alltför litet pengar kvar till förbättring av arbetsmiljön. Jag hoppas att det från socialdemokratiskt håll blir ett omtänkande i grunden så att det kan bli mera pengar över för förbättringar av arbetsmiljön. Från samhällsekonomisk synpunkt är det säkert mycket väl använda pengar, om man kan göra arbetsplatserna trivsammare och ofarligare. De pengar som läggs ner på det kan säkert återvinnas i form av mindre antal sjuka och invalidiserade arbetare, vilkas sjukdomar eller skador kan härledas till dålig och farlig arbetsmiljö. Förra året tillskapades en arbetarskyddsfond som tillförs drygt 20 miljoner kronor om året vilka skall användas för forskning, utbildning och upplysning på arbetsmiljöområdet. Det är en god början som kan leda till förbättringar i arbetsmiljön, men det är ändå bara en början. Fonden får sitt kapital genom arbetsgivaravgifter.

För två år sedan tillsattes arbetsmiljöutredningen. Utredningen har ganska omfattande direktiv, och syftet är att ett samlat förslag till ny arbetarskyddslagstiftning skall kunna framläggas. Det är viktigt att det förslaget framläggs så snart som möjligt. I reservationen 1 har vi begärt att arbetsmiljöutredningen skall utökas med parlamentariker. Vi reservanter anser också att arbetsmiljöfrågorna är så viktiga att det inte räcker med att utredningen redovisar minimikrav i fråga om lagstiftning och kontroll. Samtidigt som arbetslivet förändras genom att nya material och nya arbetsformer kommer till, vilka i sin tur kräver förnyad uppmärksamhet på de faror för arbetaren som de kan föra med sig, kan vi inte slå oss till ro och säga att nu är allt väl, när arbetsmiljöutredningen lagt fram sina förslag. Det gäller då att arbeta vidare på vunna erfarenheter och gärna utarbeta ett rullande handlingsprogram med utgångspunkt i en totalsyn på arbetsmiljöfrågorna. I det arbetet anser jag det självklart att representanter för de politiska partierna skall delta. När det gäller att förbättra arbetsmiljön får man inte göra arbetaren till en bricka i ett taktiskt spel genom att inte vilja ta till vara de synpunkter på frågorna som parlamentarikerna kunde bidra med om de fick vara representerade i utredningen.

Det är hårda ord.

I reservationen 2 begärs att statsbidrag skall utgå till förbättringar av arbetsmiljön efter samma grunder som gäller för bidrag till vattenoch luftvårdande åtgärder. Förslaget stöds inte av socialdemokrater och kommunister i utskottet. De vill fortfarande enligt de experter jag nyss hänvisade till pruta på skyddet för den mänskliga arbetskraften. Trots det kommer kanske socialdemokraterna att gå ut första maj och tala för en större satsning på arbetsmiljön, såvida inte Indokina upptar hela tankeverksamheten på det hållet. Jag vill slutligen säga något med anledning av reservationen 7. Den gäller sjukfrånvaron i arbetet. I en motion från moderata samlingspartiet begärs en utredning angående sjukfrånvaron i arbetslivet. Jag tycker att det vore ytterst värdefullt om en sådan utredning tillsattes och om den analyserade problemet från alla synpunkter genom jämförelser mellan olika yrkesgrupper, mellan privatoch offentliganställda samt mellan personer med olika löneläge och befattningsnivå. Man kunde t.ex. se på skillnaden mellan månadslöneanställda och anställda med ackordslön, mellan olika åldersgrupper och människor med olika bostadsmiljö och sociala förhållanden. I en undersökning nyligen har man konstaterat att Stockholm har 30 procent högre sjukfrånvaro än vad som gäller för landet i dess helhet. Vad är t.ex. orsaken till det? Säkert har sjukfrånvaron till stor del sitt upphov i dålig arbetsmiljö. Sjukfrånvaron kostar samhället stora pengar. Det gäller att försöka ta reda på om vi kan göra något, t.ex. på arbetsmiljöområdet, för att bringa ned den höga sjukfrånvaron.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

Herr talman! Frågan om arbetsmiljön betraktas av arbetarna som en av de allra viktigaste frågorna. Dessutom är avsikten att denna fråga skall ingå som ett propagandanummer i kommande valrörelse. Riksdagen hemställde 1969 om en utredning om arbetsmiljön, detta på grund av de allt sämre förhållandena på arbetsmarknaden, de ökande olycksfallen, stressjukdomarna och den alltmer tilltagande utslagningsprocessen. Direktiven till utredningen, som kom 1970, är vagt utformade och ger ingen bestämd inriktning på kraftfulla åtgärder. Visserligen har vårt partis motion vid 1970 års riksdag överlämnats till arbetsmiljöutredningen för beaktande, men under den tid som utredningen har arbetat har det förekommit läckor som kan hänföras till ”olycksfall i arbetet”. Det har framkommit uppgifter som gör att vårt parti inte stillatigande kan invänta resultatet av utredningen. För inte så länge sedan aviserades ett delbetänkande från utredningen angående skyddsombuden och deras ställning; de skulle få ökade befogenheter, men vilka befogenheter sades inte. Vad som oroar oss — vilket vi framhöll vid föregående års riksdag — är att något förslag inte skulle komma från utredningen, förrän arbetsmarknadens parter kommit överens. Uppgiften kom från en sekreterare i utredningen. Vad innebär detta för det berättigade krav på en bättre arbetsmiljö som kommer från verkstadsgolvet? Som resultat av utredningen tillkom ett förhandlingsorgan mellan arbetsmarknadens centrala parter. Då skall vi komma ihåg att förhandlingar om arbetsmiljön länge pågått på arbetsmarknaden utan att man nått några nämnvärda resultat. Hela tiden har arbetsköparnas makt varit avgörande genom ägandet av produktionsmedlen och tillgång till § 32. Med den uppläggning av frågan som utredningen tydligen valt kan man undra om riksdagen vill ha ett förslag som hjälper till att ge arbetaren bättre förhållanden eller ett förslag som endast är en produkt av en kompromiss, där företagens effektivitetsoch vinstintressen får vara vägledande. Utredningens arbetssätt hittills visar det klassamarbete som råder mellan arbetsköparna och ett toppskikt inom LO och SAP. Utskottsmajoriteten har också i sitt betänkande visat att man hellre låter utredningen fortsätta på den inslagna vägen än att verkligen uttala de krav som utredningen måste komma med för att arbetsmiljön skall kunna bli för lönearbetarna tillfredsställande. Vänsterpartiet kommunisterna kan inte godkänna en utveckling som innebär att arbetsmiljön ständigt försämras och den behandling som frågan har fått av utredningen och av riksdagen. Därför har vi i motionen 1011 och i reservationen 3 framställt de krav som vi vill skall komma fram i en utredning om arbetsmiljön skall kunna förbättras. Herr talman! 62 procent av alla åldersgrupper anser att det ensidiga arbetet och belastningen är ett akut arbetsmiljöproblem, som man måste komma till rätta med. 80 procent anser att det finns ett klart samband mellan detta och frånvaron från jobbet på grund av sjukdom. 86 procent anser att omplaceringarna i företagen av utslitna och partiellt arbetsföra anställda är ett problem — och att det här råder ett samband med just det ensidiga arbetet och belastningarna. 92 procent anser att ingen hänsyn tas till äldre då t.ex. belysningsfrågor diskuteras. Beträffande skyddsarbete tycker 80 procent att de har fått för dålig skyddsinformation, och 94 procent tycker att skyddsombudens utbildning kunde vara bättre. 86 procent har uppfattningen att skyddsombudens krav blir otillfredsställande tillgodosedda. 82 procent tror därför att uppdraget oftast måste upplevas som ”ett litet helsike”. Vilka är det nu som har uttryckt sig på detta sätt? De som var med på socialutskottets resa till Göteborg i vintras vet att vi sammanträffade med företagsledningen och huvudskyddsombuden på Volvo. Ett av huvudskyddsombuden var aktiv SSU-are, och han överlämnade till mig en arbetsmiljöinventering som SSU-klubben i Göteborg hade gjort bland 650 anställda — skyddsombud, fackligt förtroendevalda och arbetskamrater — på de största företagen i Göteborg. Den inventering som SSU-arna gjort i Göteborg kanske speglar litet av det intryck som vi fick när vi hade tillfälle att ytligt se arbetsmiljön i hamnen och på Volvo. Den illustrerar väl också den utveckling som vi kommer att gå till mötes på arbetsmiljöområdet om där inte tas ordentliga krafttag. Arbetsmiljöutredningen tycks ju inte komma med några avgörande förändringar, och då ser vi framför oss att under 1970-talet 4000 arbetare kommer att dödas, 23 000 kommer att invalidiseras och 1 250 000 kommer att skadas på sina arbetsplatser. Dessa siffror kanske inte är så överraskande om man tagit del av LO:s undersökning, där 80 procent av samtliga LO-medlemmar — förmodligen med all rätt — anser sig vara utsatta för hälsorisker på sina arbetsplatser. I den officiella synen på arbetsmiljön framhålls mycket ofta att olycksfall beror på den mänskliga faktorn. Skyddskommittéer sitter i sammanträden och går igenom olycksfall som inträffat, och företagens skyddstekniska staber förfäktar då idén att olycksfall ofta beror på den mänskliga faktorn. Det tillhör verkligen undantagen att det görs ingående undersökningar för att utröna varför en människa beter sig så att det blir ett olycksfall. Hur inverkar instruktionerna, hur efterlevs dessa? Efterlevs instruktionerna i högt ackordstempo, och hinner den anställde med de skyddsåtgärder som behövs? Hur inverkar buller och giftiga ämnen på uppmärksamheten och omdömet? Beror olycksfallen på att farliga maskiner används och att man inte skaffar andra maskiner på grund av att man inte, som man säger, har råd? Det är sådana här frågeställningar som måste få genomslagskraft och sedan få stöd i en lagstiftning. Den mänskliga faktorn inom arbetsmiljön måste bannlysas. Arbetsmiljön är som vi ser det en maktfråga mellan arbetsköparna och lönearbetarna, den kan aldrig vara en samarbetsfråga. Arbetsköparens krav på allt större vinster kan inte förenas med lönearbetarens krav på en mänsklig miljö. Arbetsköparna begär att effektiviseringen skall gå i en takt som innebär att arbetsmiljön kommer att än mer försämras. I TV-programmet i går från Göteborg uttalades klart från arbetsköparhåll att effektiviseringen skall gå i mycket snabb takt. Kommer inte skyddsombuden att få reella maktbefogenheter att avbryta hälsofarliga arbeten, är det fara värt att vi går mot en katastrof. Att ge lönearbetarna befogenheter att själva vaka över arbetsmiljön är det enda sätt som kan ge verkliga förbättringar. Vi vet också att många olycksfall skulle ha kunnat undvikas om skyddsombuden haft möjlighet att avbryta ett arbete. De har påtalat klart olycksfallsfarliga arbetsplatser i många år men alltid blivit i stort sett nonchalerade. Först när olyckan varit framme har åtgärder vidtagits. Ja, ärade kammarledamöter, det händer varje dag att skyddsombudens åsikter ej respekteras. Ett skyddsombud måste för att kunna göra ett fullgott arbete även ha en lagstiftning bakom sig rörande gränsvärdena. De rekommmendationer om de hygieniska gränsvärdena som finns i dag är helt otillräckliga. De baseras ju på de gamla amerikanska värdena, som även amerikanerna själva håller på att gå ifrån. Jag vill illustrera gränsvärdenas otillräcklighet i dag exempelvis när det gäller koloxid. Det rekommendrade gränsvärdet är 50 ppm eller, som skyddsombuden brukar mäta det ute på arbetsplatserna, 0,005 procent koloxid i luften. Jämför man det gränsvärdet med vad som tillämpas t.ex. i Sovjetunionen finner man att värdet där är bara 17 ppm. Och en amerikansk norm, som ännu inte är officiell, anger att gränsvärdet bör ligga mellan 10 och 15 ppm. Anmärkningsvärt är också att vi här i Sverige bara har rekommendationer och alltså inget fastställt gränsvärde. Det gränsvärde på 50 ppm som vi arbetar med i dag har ju också satts för att man inte skall skadas vid åtta timmars arbete. Men vi kan bara göra tankeexperimentet att det är en man som röker, som åker till och från arbetet i en bil, i vilken det kan finnas koloxid, och som kanske andra tider av dygnet vistas på ställen där det förekommer koloxid. Jag vill med det säga att gränsvärdena måste sättas så lågt att de inte kan få någon som helst ogynnsam inverkan på människan. Vad som inte heller får glömmas bort i detta sammanhang är de gränsvärden som måste sättas vid arbetsprocessen. Det är framför allt värden för löpandeband och kontinuerliga arbetsprocesser samt de mycket välbehövliga pauserna. Det är otvivelaktigt så att regler för detta måste fastställas, och där ingår rasterna som en viktig del. Löpandebandsystem och kontinuerliga arbetsprocesser tenderar att bli allt vanligare. Skall det förhindras att människan jämställs med robotar måste vi få något slags reglering av de här problemen. En annan sak som inte får förbises i sammanhanget är hänsynstagande till att arbetsförmågan naturligen minskar med åldrandet. Vi i socialutskottet som såg sammansättningen av arbetarstyrkan på Volvo kunde konstatera att det var bara yngre människor där. Jag reagerar starkt emot detta. Det måste bli en ny syn på människans roll i produktionen. Som vi ser det är det endast människan själv, arbetaren själv, som kan forma innehållet i arbetslivet. Men i dag satsar arbetsköparna mycket pengar på att hålla sig med stora staber av rationaliseringsexperter och tidstudiemän som arbetar med att sätta upp normer för arbetslivet, vilka gör att en hel del arbetare slås ut och hamnar i arbetsvården. Och när det gäller utvecklingen av arbetsvården vill jag nämna att denna 1961 omfattade ca 33 000 personer och 1969 ca 87 000 personer. Att notera är också — jag kommer tillbaka till det TV-program som gick i går — att man på SKF sade att tidstudiemännen kommer att öka i antal ute på verkstadsgolvet. Det uttalades alltså från SKF:s ledning. När vi diskuterar miljön skall vi inte heller glömma de kemiska substanser som allt oftare förs in i arbetslivet. De ställer ju till en massa besvär. De medlen beställs av tillverkarna för att göra tjänst i produktionen, men sällan eller aldrig läggs det ned arbete på att göra medlen oskadliga för de arbetare som skall handskas med dem. Därför tycker vi att det är ett rimligt krav att fabrikanterna måste bevisa att t.ex. ett lösningsmedel är oskadligt, innan det införs i arbetslivet. För att vi skall få en människovänlig arbetsmiljö krävs att statsmakten frångår sin i dag defensiva roll. Staten och lagstiftningen måste som första utgångspunkt ha hänsyn till arbetaren. Likaså måste krav om rätt till ett meningsfullt arbete uppställas. Alla våra rationaliseringsexperter ser bara till de företagsekonomiska bedömningarna. De tar bort massor av arbeten, som skulle kunna ge möjlighet till reträttjobb ute på verkstadsgolven. Det finns snart bara arbeten som kräver topprestationer kvar. Man måste i planeringen utgå från att alla skall ha ett arbete. Det får inte bli så som beskrevs av den livsmedelsarbetare som framträdde i ett TV-program i går kväll. Han beskrev vad följden har blivit av rationaliseringarna och talade om förhållandet mellan jobbarna. Han sade att man känner igen sin arbetskamrat på rörelserna och hur han beter sig, men om man ser honom i ögonen upptäcker man att det är en främmande människa. När rationaliseringarna och effektivitetskraven tar sig sådana uttryck har företagsledningen jämställt människan med en maskin. Den enda räddningen för arbetarna är att de får makt i skyddsfrågorna och att de som skall föra arbetarnas talan får grundläggande maktbefogenheter. Vi inom vpk är inte helt ensamma om att resa dessa krav på maktbefogenheter. Jag har till min glädje sett att även ledamöter av andra partier har rest krav om att arbetsmiljön skall vara en förhandlingsfråga, och om inte arbetarna kan nå resultat skall man ha lokal strejkrätt. Vi ser det som ett sundhetstecken att sådana åsikter har kunnat tränga ända in i Men vad som förvånar mig är att utskottsmajoriteten har tagit så lätt på farhågorna rörande arbetsmiljöutredningens uppläggning av sitt arbete. Jag tycker att utredningen verkar att bli ett samarbetsorgan mellan LO och SAF. Herr talman! Med vad jag nu anfört ber jag att få yrka bifall till min reservation nr 3. Innan jag slutar vill jag sedan också säga till herr Åkerlind att vpk första maj kommer att föra fram arbetarens problem jämsides med den internationella solidariteten. Vi är emot att statsmakterna subventionerar miljövårdande åtgärder för företagen; vi har tagit avstånd från det 75-procentiga statsbidraget i det fallet. Vi anser att arbetsköparna själva skall tillhandahålla en människovänlig miljö. Det är deras sak. Kanske finns det där ett problem, nämligen de små företagen, men där har vi tidigare framställt krav om upprättande av en fond, som skall kunna hjälpa dem.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden avlämnades inte mindre än nio motioner som behandlar frågor om arbetsmiljö och företagshälsovård. Detta kanske kan ses som ett bevis för att frågor som rör arbetsmiljön nu har trängt ut till grupper som tidigare inte har visat så stort intresse för dem. Det är inte utan att man i vissa motiveringar i de motionerna och även i de reservationer som avgivits kan utläsa att kunskaperna i miljöfrågorna är ytliga och intresset lovvärt men något nymornat. : Eftersom vi behandlade motionsyrkanden i samma riktning för exakt ett år sedan, nämligen den 28 april 1971, finns det knappast någon anledning att nu ta kammarens tid i anspråk med en upprepning av argumenten från i fjol. Men detta innebär inte, herr talman, att jag anser att dessa frågor är av sekundär betydelse. Dessa frågor är högaktuella, och debatten kommer med all säkerhet att intensifieras när arbetsmiljöutredningen lägger fram sitt betänkande. Utredningen har i vissa fall att pröva just de frågor som aktualiserats i motionerna, men även andra närliggande frågor som kan anses höra hemma i utredningen. I reservationen 1, gemensam för de borgerliga partierna, yrkas på en utökning av arbetsmiljöutredningen med parlamentariker. Detta yrkande är av samma lydelse som det kammaren hade att behandla i fjol och som då avvisades av riksdagen. Med den sammansättning som arbetsmiljöutredningen har — med ledamöter som besitter stor kunskap i dessa frågor — kan man ifrågasätta vad nytta parlamentarikerna skulle göra i detta sammanhang. Jag tycker att reservanterna själva formulerar svaret på ett riktigt sätt när de i reservationen säger: ”Arbetsmiljöutredningens ledamöter skaffar sig otvivelaktigt under utredningsarbetets gång en utomordentligt djup och allsidig insikt i arbetsmiljöproblematiken. Detta talar för att det är lämpligt att denna utredning — sedan de nuvarande uppgifterna slutförts — bör få fortsätta arbetet på området.” Jag tycker att detta är en klok slutsats inte minst mot bakgrund av att man vill ha en snabb behandling av frågorna inom utredningen, en önskan som är svår att förena med kravet på parlamentariskt inflytande. Ytterst få av riksdagens ledamöter torde vara mera kompetenta än de ledamöter som ingår i utredningen och som ni själva i reservationen givit klart överbetyg. Vidare till reservationen 2, där man tar upp frågan om ekonomiska stimulansåtgärder för arbetsmiljöinvesteringar. Reservanterna ifrågasätter om inte investeringsfonderna borde få tas i anspråk för förbättring av arbetsmiljön. Såvitt jag förstår finns det inget som hindrar att företagen använder sig av dessa fonder för att förbättra arbetsmiljön. Om de bygger nya industrier och på detta sätt åstadkommer mera ändamålsenliga lokaler, som också erbjuder bättre arbetsmiljö, har de möjligheter att använda investeringsfondsmedel. Däremot är det mera tveksamt om man med statliga bidrag skall stimulera företagen till sådana investeringar. Kan det vara angeläget att med skattebetalarnas pengar hjälpa företag av typen Volvo, ASEA, LM Ericsson m.fl. att lösa sina arbetsmiljöproblem? Jag ifrågasätter detta mot bakgrund av de svårigheter dessa företag ställs inför då det gäller att rekrytera såväl yrkesarbetare som unga människor till industrin. Det är väl ändå fortfarande så att den mänskliga arbetskraften trots automatikens framsteg är den förnämsta faktorn i en lönsam produktion. Jag är något förvånad över att centerpartiet och folkpartiet har enats om denna reservation. Jag säger detta med tanke på de långtgående och kostnadskrävande yrkanden man har på flera andra områden i vårt samhälle. Om man över huvud taget gör någon prioritering, är det då på detta område staten skall träda in? Det finns inget samhälle som har obegränsade resurser. Vad är ni beredda att pruta på till förmån för detta yrkande? Borde ni inte dela uppfattningen att företagen i eget intresse bör stå för kostnaderna? Är inte det en investering som på sikt lönar sig för företagen? I reservationen 3 begärs bl.a. att statistiken över olycksfall skall inrapporteras tillsammans med uppgift om vidtagna åtgärder. Syftet är lovvärt, men förslaget är faktiskt svårgenomförbart: att snabbare åstadkomma en statistik över inträffade olycksfall med samtidig inrapportering av vidtagna åtgärder. Utredningen finner emellertid att det föreligger ett obetingat behov av en snabbare framställd statistik och föreslår därför att en med den officiella statistiken sidoordnad kvartalsvis producerad snabbstatistik på försök införs. Vad reservationen i övrigt tar upp ingår enligt direktiven i arbetsmiljöutredningens uppgifter, och just när det gäller skyddsombudens ställning och utbildning kan ett delbetänkande förväntas. Detta visar att denna fråga har högsta prioritet. Övriga detaljfrågor i reservationen är utredningen oförhindrad att ta upp till behandling i den mån man inte finner det lämpligare att lösa dem i annat sammanhang. I reservationen 4 tas frågan om obligatorisk företagshälsovård upp. Här bör fastslås att LO och SAF träffat överenskommelse om att utbyggnadstakten är avhängig av personalresurserna. Detta är en realitet som vi inte kan springa förbi. På vilket område vill folkpartiet reducera personalresurserna för att få en snabbare utveckling av företagshälsovården? Reservationen 5 behandlar huvudmannaskapet för företagshälsovården, och man kräver att detta skall underställas landstingen. I överenskommelsen mellan LO och SAF och i propositionen som antogs av fjolårets riksdag angavs olika modeller för hur företagshälsovården skulle organiseras. Där poängterades också vikten av att företagshälsovården utgjorde en integrerad del av företagets verksamhet. Det är av yttersta vikt att det råder god kännedom om företaget och dess anställda hos personalen vid företagshälsovården, och denna bör organiseras på det bästa sätt för respektive företag i enlighet med de modeller som fastställts av riksdagen. Där det är rationellast att lösa problemet via landstinget möter inga hinder för detta. I reservationen 6 tas frågan om de anställdas medbestämmande i företagshälsovården upp. Reservanterna föreslår att företagsnämnden skall ha huvudansvaret för företagshälsovården. Hur har man från reservanternas sida tänkt sig att lösa denna fråga vid en företagshälsovårdscentral där många mindre företag är anslutna? Det är nämligen så att det inte är enbart de stora företagen som har en utbyggd företagshälsovård. Det är svårt, det där med teori och praktik! En sådan företagshälsovård skulle kunna få 15 eller 20 företagsnämnder som huvudmän. Herr Åkerlind är ensam om reservationen 7 beträffande sjukfrånvaron. I denna reservation begär herr Åkerlind en utredning. Herr Åkerlind borde i allra högsta grad känna sig nöjd enär denna utredning tillsattes och startade sitt arbete innan motionen väcktes och herr Åkerlind reserverade sig. Reservationen 8 behandlar arbetsmiljöfrågor i läkarutbildningen. Jag vill gärna understryka att detta är en viktig fråga. Redan förra året underströk utskottet vikten av att i den vanliga läkarutbildningen bygga in utbildning i arbetsmedicin. Ändå bör man enligt utskottets mening avvakta utbyggnaden av arbetsmedicinska institutets utbildningsresurser innan man tar definitiv ställning till att överföra utbildningen i arbetsmedicin till den allmänna utbildningen av läkare. Det måste vara ändamålsenligt, när det gäller att destinera läkare till ett specialområde, att utbildningen handhas av den instans som har de största erfarenheterna på området. Risken är annars att utbildningen blir alltför allmängiltig, och för de läkare som tänker satsa på en bana inom företagshälsovården behöver de kunskaper man fått i den generella utbildningen påbyggas. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets betänkande nr 9 i alla delar. Med anledning av de inlägg som här gjorts från reservanternas sida vill jag gärna säga att det är glädjande med denna allmänna uppslutning bakom arbetsmiljöproblematiken. Alltför länge har svensk arbetarrörelse själv fått driva dessa frågor utan något gensvar från de borgerliga partiernas sida. Låt oss nu vara överens om att arbeta effektivt så att vi kan få resultat så fort som möjligt. Vi som arbetat länge med dessa frågor vet att de är komplicerade och att arbetet på att få en bättre arbetsmiljö är ett arbete på lång sikt. Vi skall inte gripas av panik — men vi skall se till att vi får så snabba lösningar av detta stora problem som möjligt. Vi bör också kunna vara överens om att den utredning som nu arbetar med dessa frågor har en sådan sammansättning att vi kan vänta oss goda resultat härifrån. Där sitter folk som i många år direkt på sin arbetsplats arbetat med dessa frågor. Utredningens ledamöter är i stor utsträckning hämtade direkt från arbetsmarknadens organisationer, och de har under lång tid deltagit i debatten om arbetsmiljön och praktiskt arbetat med arbetarskyddsfrågor. På detta sätt har de medverkat till att vi i dag har en helt annan syn än tidigare på dessa betydelsefulla frågor. Nu skall vi ha förtroende för dem i deras arbete i utredningen. Vi är också i behov av att få snabba lösningar och delbetänkanden. Jag tror inte att vi effektiviserar arbetet med att utöka utredningen med parlamentariker; dessa har ju en viss förmåga att vara ganska mångordiga och upptagna, och jag tror att en sådan utökning skulle medföra tidsutdräkt. Herr Åkerlind sade att fackföreningsrörelsen inte prioriterat arbetsmiljöfrågorna. Det är ett häpnadsväckande uttalande av en medlem i Svenska byggnadsarbetareförbundet. Jag skulle vilja rekommendera herr Åkerlind att studera vad svensk fackföreningsrörelse gjort under många år. Man måste i alla fall erkänna, att industrin måste drivas till att vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Industrin har inte själv något intresse av att med egna initiativ förbättra miljön för de anställda. Det är kontentan av herr Åkerlinds resonemang. Den 1 maj kommer vi att gå ut och tala om för svensk arbetarrörelse väsentliga problem. Vi kommer att behandla internationella frågor. Vi kommer att behandla frågor som är av mycket stor vikt för svenska arbetare, nämligen bl.a. arbetsmiljöfrågorna. Herr Åkerlind behöver inte ironisera över våra förstamajtal. De är präglade av en allvarlig vilja och en god målsättning för vårt framtida arbete. Herr Hagberg har jag inte någon större anledning att bemöta. Vi har båda samma bakgrund, vi har båda arbetat på exakt samma sätt på verkstadsgolvet med dessa frågor under mycket lång tid. Vi känner de här problemen väl, och jag delar i mycket stor utsträckning hans uppfattning. De synpunkter han framför om arbetsmiljöfrågorna präglas av realitet. Jag vill bara säga att vi skiljer oss på en väsentlig punkt. Jag och utskottet menar att vi först skall utreda frågorna och därefter vidta åtgärder. Herr Hagberg vill att vi innan vi känner till utredningens slutsatser skall vidtaga åtgärder. Jag tycker att det är felaktigt. De kommunistmotiv som finns i era motioner stämmer väl överens med utredningsdirektiven för arbetsmiljöutredningen. Vill man prioritera någon speciell fråga måste man också tala om vilken annan fråga utredningen skall låta stå tillbaka. Vill man prioritera den ena frågan så måste man säga att någon annan får vänta. Jag har inte sett några exempel på frågor som kommunisterna i sina motioner vill skjuta på av det som är upptaget i arbetsmiljöutredningens direktiv. Beträffande skyddsombudens ställning har arbetsmiljöutredningen sagt — senast enligt ett referat i tidningen Arbetsmiljö — att man kommer att prioritera frågan om skyddsombudens ställning. Den frågan kommer att vid årsskiftet 1972—1973 läggas fram i ett betänkande.

Herr talman! Först frågan om det parlamentariska inslaget i utredningen. Jag vill säga till herr Kjell Nilsson att vi inte på något sätt ifrågasatt kompetensen hos de nuvarande utredningsledamöterna. Men vi anser att det är viktigt att en sådan utredning i någon mån har en parlamentarisk sammansättning så att resultatet får en stark förankring inom de olika partierna. När det gäller frågan om statligt stöd till vissa åtgärder på miljöområdet tog herr Kjell Nilsson fram vissa storföretag och ställde frågan om vi skall satsa där. Om jag inte har felaktiga siffror är det ungefär 97 procent av landets företag som har mindre än 50 anställda. Jag tror, herr Kjell Nilsson, att vi måste ta hänsyn till dem också. Jag tror att vi är överens om att miljövårdskostnaderna normalt skall bakas in i produktionskostnaderna. Men vi vet ändå hur det är i dag. Många företag där det fordras ganska snabba och vittgående insatser har mycket svårt att ekonomiskt klara detta. Då tror jag att det är ett gemensamt intresse att vi gör den upprustningen. Herr Kjell Nilsson säger att vi inte har råd — varifrån skall vi ta pengarna? Staten har många andra områden att satsa på. Jag är medveten om det, men jag ställer frågan, eftersom vi är överens om att det är en mycket viktig fråga: Har vi råd att låta bli? Herr Kjell Nilsson sade i slutet av sitt anförande att arbetarrörelsen alltför länge ensam har kämpat för dessa frågor. Herr Nilsson var visserligen inte med i riksdagen 1962, men jag vill ändå hänvisa till den motion som sedan diskuterats mycket och som man inte riktigt velat erkänna innehållet i. I motionen om miljöfrågorna 1962 underströk centerpartiet mycket kraftigt angelägenheten av en anpassning av arbetsmiljön och produktionsprocessen till den arbetande människan, till hennes biologiskt rotade psykologiska och fysiologiska förmåga och behov. Det var miljöfrågorna i hela deras vidd som vi tog upp den gången, men vi fick inget stöd då.
Herr talman! Herr Nilsson i Växjö sade att jag i reservationen 7 beträffande sjukfrånvaron har begärt en utredning som redan finns. Med detta menar väl herr Nilsson den utredning som SAF och LO har tillsatt. Jag har ju tidigare här mycket ingående talat om varför den utredningen är otillräcklig; den behandlar nämligen bara en del av arbetsmarknaden. Herr Nilsson i Växjö säger vidare att den fackliga rörelsen verkligen har gjort vad man har kunnat på arbetsmiljöområdet. Jag vill inte förneka det, men jag vet inte om herr Nilsson i Växjö hörde på vad jag exakt sade. Jag vill därför upprepa: ”Den fackliga rörelsen har inte heller prioriterat arbetsmiljöfrågorna, som man från det hållet skulle ha kunnat göra om det bedrivits en vettigare skattepolitik i landet. Med ständigt ökande skatter och därav följande prisstegringar har det ständigt gällt att försöka kompensera löntagarna med högre löner. Det har gjort att det blir alltför litet pengar kvar till förbättring av arbetsmiljön.” Herr Nilsson i Växjö vill väl inte förneka att detta är realiteter. Det förhåller sig på det viset.
Herr talman! Jag skall inte beröra företagshälsovården. Den får herr Nilsson i Växjö anledning att komma tillbaka till sedan. Jag tycker emellertid att herr Nilsson faktiskt är cynisk i den bemärkelsen att han utelämnar ett stort fält då han säger att han har tilltro till arbetsmiljöutredningen. Men har herr Nilsson själv under den tid han arbetat på verkstadsgolvet uppnått några väsentliga och avgörande förbättringar på arbetsmiljöns område, när han har haft en motpart som hela tiden i stort sett säger nej och bara tar hänsyn till effektivitetsoch vinstintressen? Nu finns de intressena representerade i arbetsmiljöutredningen. När en sekreterare i utredningen nämner att det inte blir något resultat förrän ledamöterna blivit överens, blir man allvarligt skakad. Då frågar man efter utskottsmajoritetens vilja här. Vill man uttala vad man kommit fram till? Herr Nilsson skall inte kunna dra sig undan. För ganska länge sedan — jag tror det var i samband med 1961 års LO-kongress — sade LO till de lokala förhandlarna att man skulle ställa sig välvillig till effektivisering. Detta är en bidragande orsak till att vår miljö i dag är sådan den är. Vad vill man egentligen ha? Vad vill den socialdemokratiska delen av utskottet? Vilka befogenheter vill man att skyddsombuden skall ha? Kan man ange det? Kan man också uttala vilka gränsvärden man anser riktiga? Detta vill jag att herr Nilsson i Växjö och hans parti skall klargöra, så att utredningen får någonting att gå efter.

Herr talman! För herr Gustavsson i Alvesta vill jag än en gång repetera vad som står i reservationen 1: ”Arbetsmiljöutredningens ledamöter skaffar sig otvivelaktigt under utredningsarbetets gång en utomordentligt djup och allsidig insikt i arbetsmiljöproblematiken. Detta talar för att det är lämpligt att denna utredning — sedan de nuvarande uppgifterna slutförts — bör få fortsätta arbetet på området.” Detta är vad ni själva har skrivit i er reservation. Jag tycker att detta är riktigt. Arbetsmiljöutredningen bör få fortsätta arbetet eftersom den har goda insikter. En utvidgning av utredningen med parlamentariker kommer inte att medföra något annat än en försening av utredningens arbete. Sedan tror jag inte att man riktigt kan jämföra med de statliga bidragen vad gäller vattenoch luftföroreningar. Det är litet annorlunda med den inre miljön. Den yttre miljön omsluter hela vårt samhälle, och det finns alltså ett allmänt samhälleligt intresse av att denna miljö inte förstörs. Det måste i första hand vara arbetsgivarnas skyldighet att se till att miljön blir bättre innanför verkstadsportarna och på arbetsplatserna. Men det är möjligt att vi i framtiden kan bli tvingade att hjälpa småföretag med detta. Vi får väl se och återkomma. Till herr Gustavsson vill jag gärna säga att historien inte började 1962 — långt tidigare har vi haft stora debatter och nedlagt mycken möda på arbetarskyddssidan inom såväl vårt parti som fackföreningsrörelsen. Om herr Åkerlinds andra inlägg i denna fråga vill jag säga att det är häpnadsväckande att en fackföreningsmedlem kan yttra sig på det sättet när det gäller arbetsmiljöfrågorna och fackföreningarnas arbete med dem. Men eftersom herr Åkerlind har god kontakt med makthavarna på Blasieholmen och eftersom han säger att LO inte gjort någonting, skulle jag vilja vädja till herr Åkerlind att han ser till att makthavarna på Blasieholmen gör något för att gå LO till mötes i arbetsmiljöfrågorna. Kan herr Åkerlind, som politiskt står SAF nära, göra detta, är vi mycket tacksamma. Till herr Hagberg vill jag säga att arbetsmiljöutredningen tillsattes 1970. Vi kan väl inte begära att vi redan i dag på verkstadsgolven skall se resultat av dess arbete. Vi måste först låta utredningen arbeta och låta den komma med ett betänkande. Den arbetar effektivt och kommer nog snabbt med ett betänkande. I fråga om de kemiska produkter som införs på arbetsplatserna har vi inga delade meningar. Men man kan i en lagtext inte gärna skriva in gränsvärden för sådana produkter; det bör ske i anvisningarna till lagstiftningen.
Herr talman! Herr Nilsson i Växjö citerade vår reservation riktigt men han drog något felaktigt slutsatser. Här är det fråga om det fortsatta utredningsarbetet — en utredning som tar upp hela frågan om ett handlingsprogram utifrån, som vi har sagt, en totalsyn på arbetsmiljön. Det är i detta sammanhang vi sagt att det är viktigt att de erfarenheter och det kunnande som den nuvarande utredningen skaffat sig också kommer till användning även i en kommande utredning.
Herr talman! När man hör herr Nilssons i Växjö replik till mig verkar det som om LO skulle vara maktlös i dessa frågor och att detta skulle vara anledningen till att LO inte gjort mera. I övrigt var herr Nilssons replik sakligt sett ganska värdelös. Den fordrar inget ytterligare bemötande.
Herr talman! Eftersom herr Nilsson i Växjö och jag har samma bakgrund bör herr Nilsson känna till att man ute på arbetsplatserna sedan många år inte haft någon större tilltro till utredningar. När fackliga representanter kommer och berättar om att en utredning tillsatts, brukar man ironisera över detta. Enbart för att man sitter i riksdagen behöver man inte förlita sig på att varje utredning skall framlägga ett arbetsresultat som är tillfredsställande. Därför tycker jag att herr Nilsson är på defensiven, när han för det arbetande folkets talan enbart genom att tro på denna utredning.
Herr talman! Om herr Hagberg inte har någon tilltro till utredningar, vill jag fråga varför man i kommunistmotionerna vill ge utredningarna ytterligare direktiv? Finns det någon anledning att ge dem flera direktiv, om deras arbete inte är till någon nytta? Jag delar inte herr Hagbergs uppfattning i detta fall, och det gör nog inte heller en stor del av de människor som i dag arbetar på verkstadsgolvet. Det är riktigt, herr Gustavsson i Alvesta, att det står i reservationen att utredarna bör få fortsätta sitt arbete därför att de är så utomordentligt skickliga. Jag delar herr Gustavssons uppfattning därvidlag, och därför kan jag inte förstå varför man skrivit denna reservation. Jag var medveten om att herr Åkerlind själv inte kunde åstadkomma någonting, men genom sin nära anknytning till sina partivänner på Blasieholmen skulle han ha kunnat framföra något till dem.

Herr talman! Arbetsmiljöfrågorna är i centrum för debatten men inte i centrum för åtgärder i den utsträckning som verkligheten gör nödvändig. Det finns anledning att se arbetsmiljöfrågorna i ett större sammanhang, inte se dem som en avgränsad frågeställning på det sätt som ofta sker. I det större sammanhanget kan man konstatera att människan är den svagaste länken i produktionskedjan. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Alltså finns här motiv att skapa bästa möjliga förutsättningar för människan i produktionslivet, dvs. bästa möjliga arbetsmiljö. Det finns tre vägledande motiv för det här. Ett helt dominerande, i sig helt avgörande: det mänskliga. Det mänskliga motivet syftar här till att skapa trygghet och trivsel i jobbet, att ta hänsyn till människans sociala roll på arbetsplatsen, alltså inte bara till de fysiska faktorerna, buller, belysning, kemiska ämnen osv. utan även till de psykiska faktorerna, de sociala faktorerna i arbetet. Resultatet av bättre trivsel i jobbet blir en bättre arbetsinsats, men framför allt människor som trivs, inte bara i jobbet utan också utanför jobbet. Arbetet måste ha en vidare syftning än enbart att ge produktionsresultat. Det måste syfta till självförverkligande och tillfredsställelse hos de enskilda människorna, ge människorna en meningsfylld roll i tillvaron. Den här meningsfyllda rollen har alla människor rätt till, inte bara de som alltid fungerar till 100 procent. De människorna finns ju för övrigt inte i praktiken, vi är alla handikappade i en eller annan mening. Det kan vara en förkylning som sätter ner kapaciteten under den normala, alltså ett tillfälligt handikapp. Men det finns ju också människor som har bestående handikapp. Även dessa måste få meningsfyllda uppgifter i tillvaron genom meningsfyllda arbetsuppgifter. Där har arbetsvården sin främsta motivering, just att ge de människor som annars ställs utanför en möjlighet att vara med och känna sin roll i tillvaron. Det andra motivet är det samhällsekonomiska motivet. Vi har inte råd att spara på satsningar i bättre arbetsmiljö, helt enkelt av det skälet att dålig arbetsmiljö kostar oss i samhällsekonomiska termer så oerhört mycket i dag. Sjukfrånvaron är 10 procent och den frånvaron beror sannolikt i mycket stor utsträckning på dålig arbetsmiljö. Det är helt enkelt otrivsamt att gå till jobbet för många människor, därför att arbetsmiljön är dålig. Det leder till korttidsfrånvaro. Det är därför angeläget för samhället att satsa på åtgärder för en bättre arbetsmiljö, att stimulera investeringar i bättre arbetsmiljö. Samhällsekonomiskt är det här mycket lönsamma satsningar. De minskar våra sjukvårdskostnader, de ökar det samlade produktionsresultatet och framför allt — de ger människan en mer central ställning i hela arbetslivet. Det tredje argumentet är det företagsekonomiska. Ofta framställs bättre arbetsmiljö som en målsättning som konkurrerar med produktionshöjning, men i verkligheten torde det förhålla sig tvärtom. Det företag som har god arbetsmiljö har därmed skapat ett bra konkurrensmedel när det gäller konkurrens om arbetskraften, har skaffat sig ett effektivt instrument till en hög, stabil produktionsnivå. Hög personalomsättning är dyr för ett företag, mycket korttidsfrånvaro är dyr för ett företag. Olycksfall i jobbet är dyrt för ett företag. Bra arbetsmiljö ger alltså sänkta kostnader och ökade intäkter för företaget, dvs. det är rent företagsekonomiskt lönsamt att satsa på en bättre arbetsmiljö. Samtidigt ger det ju också ökad trygghet för de anställda. Den fortsatta standardhöjningen måste ges ökad tonvikt i de icke-materiella faktorerna. Det är ett allmänt påstående. Det är tillämpligt även på arbetsmiljöfrågorna. En intressant iakttagelse är ju att bättre arbetsmiljö som en förmån för de anställda inte belastas med marginalskatt. De anställda får alltså ut mer av en satsning på bättre arbetsmiljö från företagets sida, i nettoeffekt räknat. Vad är arbetsmiljö egentligen? Det är inget entydigt definierat begrepp. Men om vi ser på arbetsmiljöutredningen så finner vi att den har allmänna och ganska luddiga direktiv. Arbetet där bedrivs under ett betydande mått av hysch-hysch. Det kommer ut väldigt litet om vad man syftar till. Där finns inga parlamentariker med. Kjell Nilsson i Växjö frågar: Vad kan parlamentariker göra? Det är en avslöjande fråga därför att den visar att herr Nilsson inte har insett att frågorna om arbetsmiljö rymmer mycket av politisk värdering. Det är en fråga om hur vi skall prioritera insatserna i samhället. Det är inte bara en fråga för parterna på arbetsmarknaden. Det finns alltså inga parlamentariker i arbetsmiljöutredningen. Där sitter i huvudsak partsrepresentanter och representanter för statlig förvaltning. Det betyder att de politiska värderingarna inte avspeglas i utredningsarbetet. Det är på den punkten vi opponerar från fp-cp-håll. Vi anser att de här frågorna är så viktiga att de samlade politiska prioriteringarna måste komma in redan på utredningsstadiet. Vad är då arbetsmiljö, frågade jag nyss. Det är en del av något som jag skulle vilja kalla för arbetets villkor, som utöver arbetsmiljön innefattar även arbetsdemokrati, arbetsmarknadsfrågor, lön, löneformer, företagshälsovård, arbetsvård, arbetstidsfrågor osv. Här kan man peka på olika metoder att få en bättre arbetsmiljö genom åtgärder på de andra delområdena inom ramen för arbetets villkor, exempelvis när det gäller löneformer. Man kan t.ex. ha en konstruktion innebärande att man har en glidande prestationslöneandel som är stor i början av den aktiva tiden och noll i slutet av den yrkesverksamma perioden. Då minskar trycket på de enskilda människorna på grund av prestationslönens krav. Men när förutsättningar för en prestationslön är goda, dvs. i början av den verksamma tiden, kan man ha en större andel. Ett annat exempel är möjligheterna att få flexibel arbetstid, en till individens behov och önskemål anpassad arbetstid. Erfarenheter visar att det leder till en kraftig minskning av korttidsfrånvaron. Företagshälsovården nämnde jag förut. Dess huvudmålsättning är att förebygga. Dess uppgift är inte att sätta plåster på de sår som uppstår på grund av brister i arbetsmiljön, på grund av risker i jobbet, utan att förebygga att såren uppstår. Därmed är företagshälsovården inte en förlängning av landstingens sjukvård utan ett viktigt inslag i samhällets förebyggande verksamhet. Företagshälsovården är ett centralt instrument i kampen för en bättre arbetsmiljö. Företagshälsovårdens personal är inte bara företagsläkaren. Där finns skyddsingenjören, ergonomen, företagssköterskan, skyddsombuden, skyddskommittén. Dem räknar jag in i företagshälsovården. De ingår alltså i de instrument man har att ute på arbetsplatsen skapa tryggare förhållanden. Det är alldeles klart att företagshälsovården bör ställas under huvudmannaskap av de närmast berörda parterna, dvs. att företagsnämnden, som är det organ man har för samverkan ute på arbetsplatserna, bör få huvudmannaskapet för företagshälsovården. Man kan försöka raljera bort detta krav genom att framhålla att det på många företag finns flera företagsnämnder och att de små företagen ju inte kan organisera en egen företagshälsovård. Nej, men det sägs inte heller i den reservation som folkpartiet här har. Där har vi inte låst oss till dagens utformning av företagsnämndsverksamheten utan är öppna för en utveckling, effektivisering och förstärkning av denna. Även om det enskilda företaget inte har en egen företagshälsovård utan samverkar med andra företag, kan ju dess företagshälsovård stå under företagsnämndens huvudmannaskap. Utbildningen och forskningen inom arbetsmiljöområdet är kraftigt eftersatta, kanske framför allt när det gäller utbildningsinslag i den allmänna grundutbildningen, dels för alla, i den obligatoriska skolan, dels för de grupper som i sitt dagliga jobb kommer att få betydande kontakt med arbetsmiljöproblem, exempelvis tekniker och medicinare. Ett annat eftersatt område är normer och gränsvärden, och då inte bara fysiska utan även mera svårtydbara sociala gränsvärden. På denna punkt ligger vi långt efter lagstiftningen i andra länder, exempelvis i USA och Sovjetunionen. Det som saknas är alltså de normer och gränsvärden som skall styra den tekniska utvecklingen i arbetet för en bättre arbetsmiljö. Statistiken har diskuterats här tidigare som en eftersatt del av åtgärderna för förbättring av arbetsmiljön. Statistikens uppgift får ju inte bara vara att tjäna som underlag för utbetalning av ersättningar eller, som tidigare, som underlag för en differentiering av yrkesskadeförsäkringsavgiften utan den måste vara basen i ett informationssystem, som innehåller t.ex. automatiska larmfunktioner. Bearbetningen av statistiken kan t.ex. leda till iakttagelsen att en maskintyp mycket ofta orsakar olyckor. I ett sådant fall skulle informationssystemet automatiskt slå larm, vilket kunde leda till utfärdande av körförbud för maskintypen i fråga. I avvaktan på utredning kan t.ex. användning av en viss svarvmodell förbjudas. Tekniken med körförbud använder vi ju i stor utsträckning inom trafiken. För våra bilar finns det också en väl utbyggd statistik. Vid en jämförelse mellan biltrafiken och arbetsmiljön konstaterar vi att vi när det gäller bilarna ligger oändligt mycket längre fram. Man skulle kunna utveckla tekniken med körförbud så att det blir en uppgift för skyddsombud eller skyddskommittéer att belägga en farlig process eller maskin med körförbud. Det är en verkningsfull aktiv åtgärd ute på fältet för att skapa ökad trygghet. Intressant i debatten är balansen mellan satsning på yttre miljö och inre miljö. Vi talar om miljöfrågor och debatterar mycket om både inre och yttre miljö, men satsningarna avser i huvudsak den yttre miljön. Satsningarna för den inre miljön är eftersatta. Det föreligger alltså en brist på balans, till den inre miljöns nackdel. För att förbättra arbetsmiljön kan vi använda en rad olika styrinstrument. Till dessa hör lagar och förordningar. Lagarna måste vara flexibla, så att vi ständigt kan referera till bästa möjliga teknik. Vi måste ha enkla och smidiga förordningar som snabbt kan ändras när tekniken flyttar fram sina positioner och när det blir möjligt att ytterligare skärpa kraven i de normer och gränsvärden som det är nödvändigt att fastställa. De ekonomiska styrmedlen är också nog så intressanta, och vi har den grunduppfattningen att kostnaderna för arbetsmiljön skall ses som en del av produktionskostnaderna. Men det finns företag som inte kan klara den önskvärda förbättringen inom rimlig tid, eftersom de har äldre produktionsanläggningar som kräver mycket omfattande omställningsåtgärder. Därför förordar vi att statsbidrag skall kunna utgå till investeringar för arbetsmiljöåtgärder efter motsvarande grunder som gäller för bidrag till vattenoch luftvårdande åtgärder inom industrin. Innebörden av uttrycket ”efter motsvarande grunder” är att äldre anläggningar skall kunna förbättras med dessa statsbidrag, medan man utgår från att nya anläggningar och arbetsplatser skall vara bra redan från början. Det är för att snabbt lyfta upp de äldre arbetsplatsernas standard som vi vill göra denna satsning. Det ligger inbyggt i begreppet ”efter motsvarande grunder”. Det är när det gäller den här frågan ganska intressant att läsa vad riksdagen hade att behandla förra året. I motionen 1971:767 av herrar Nilsson i Växjö och Fagerlund yrkades att riksdagen skulle i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om en prövning av möjligheterna till och formerna för utvidgning av samhällets stöd till industrier för vattenoch luftvårdande åtgärder att omfatta även industrins inre miljö. Det är praktiskt taget ordagrant det förslag som i dag finns framlagt i reservationsform. Nu har alltså Kjell Nilsson möjlighet att rösta på sitt motionsyrkande från förra året. Det hade han förra året också, men då hoppade han av. Nu säger han att dessa två frågeställningar, om den yttre och den inre miljön, inte kan jämställas när det gäller investeringar med statsbidrag. Men 1971 var det tydligen andra tongångar. Man frågade sig: Vad tänker Kjell Nilsson säga på första maj? Skall han på den här punkten framföra 1971 års eller 1972 års tappning? När man tittar på styrmedelsoch åtgärdssidan, finner man det angeläget att företagen börjar budgetera kostnaderna för bättre arbetsmiljö och att budgetera dem på basis av vettiga kalkyler, där de kalkylerar in de indirekta kostnader som en dålig arbetsmiljö ger. När man budgeterar in dessa indirekta kostnader, upptäcker man sannolikt mycket snabbt att direkta kostnader för att förbättra arbetsmiljön blir väldigt lönsamma. Det är också helt klart att makten över arbetsmiljön måste läggas hos dem som utsätts för riskerna. Det innebär att man ute på den enskilda arbetsplatsen måste få ett större inflytande över den egna arbetsmiljön. Lokal förhandling om arbetsmiljöfrågor som en del av arbetets villkor är samma självklarhet som lokal förhandling om en del av lönen eller lokal förhandling om arbetstidernas förläggning. I förlängningen av det här ligger också strejkrätten, men eftersom jag anser att det viktigaste när det gäller arbetsmiljöfrågorna är samverkan och samordning, så anser jag att strejkrätt här inte bör vara ett instrument som man skall behöva tillgripa, även om det kan ligga inom ramen för ett huvudavtal. Samverkan och samordning bör också vara målsättningen för arbetsmiljöutredningen och den långsiktiga inriktningen inom det här området. Där kommer alltså krav på parlamentarisk medverkan i den nu arbetande arbetsmiljöutredningen eller en ny långsiktig arbetsmiljöutredning som ett självklart krav. Herr Nilsson i Växjö anförde i sina inlägg tidigare att arbetarrörelsen har prioriterat arbetsmiljön. Då vill jag ställa frågan: Är arbetsmiljön bra nu då? Den frågan är retorisk, därför att alla svarar nej.

Herr talman! Låt mig först ta upp motionen från i fjol. Det är riktigt att herr Fagerlund och jag hade en motion om den inre miljön. Den blev avstyrkt av utskottet och avslagen av riksdagen. Jag sade vid det tillfället att jag inte hade någon anledning att stödja en borgerlig reservation som man var påpasslig och lade fram med anledning av denna motion, eftersom vi samma kväll hade antagit ett beslut om arbetarskyddsfondens tillblivande. Vi motionärer ansåg att vår motions önskemål var tillgodosedda i och med detta beslut. Vad gäller företagshälsovården och företagsnämnderna så är det inte riktigt så enkelt som herr Norrby vill göra det för sig. Om man har en företagshälsovårdscentral med exempelvis 20 småföretag anslutna, vilka skall då sitta i ledningen för företagshälsovården? Jo, det skall företagsnämnderna göra. 20 företagsnämnder måste då sitta där, om man inte skall sortera bort somliga, och det står det ingenting om i vare sig motionen eller reservationen. Och det är ju i företagshälsovårdens styrelse som målsättningarna för företagshälsovårdens arbete dras upp. Det är här man kan påverka inriktningen av företagshälsovårdens arbete. Det är alltså besvärligt. Vi vet nu att man har facklig representation i företagshälsovårdscentralernas styrelser och företagshälsovårdens styrelser. Det är en minoritetsrepresentation, och jag skulle gärna se att man fick en likarepresentation i dessa styrelser, men det går inte via företagsnämnderna. Det är min bestämda uppfattning efter många års arbete i en sådan företagshälsovårdsstyrelse. Ett gammalt argument från arbetsgivarna är att om vi bara har företagshälsovård skall kostnaderna på sjukvårdssidan minska omedelbart. Det är det krav arbetsgivarna framfört i vår företagshälsovård. Nu har vi företagshälsovård, nu vill vi också se att sjukdomsfallen minskar, hävdar arbetsgivarna. Men så snabbt når man inte resultat. På lång sikt kanske man kan nå detta, och det hoppas vi naturligtvis, men man får inga omedelbara effekter som arbetsgivarna och herr Norrby tycks tro. Vi har steg för steg förbättrat arbetsmiljön och arbetarskyddet i detta land från fackföreningsrörelsens och socialdemokratiska partiets sida. Det har vi gjort mot ett mycket hårt och kompakt motstånd från arbetsgivarsidan. Det har kommit in en ny motivering vad gäller parlamentarikerna. Det är för att man skall få inflytande och insyn i denna utredning. Det sitter inga politiker i den, det är sant, men om man tittar på de personer som sitter där, så representerar de mycket stor kunnighet i fackliga frågor. Vad som kommer att prägla betänkandet är kanske inte politiska värderingar men mänskliga och fackliga värderingar, och sedan blir den politiska viljan avgörande för beslutet.
Herr talman! När det gäller fjolårsmotionen som herr Nilsson i Växjö var med om att väcka säger han att den tillgodosågs av arbetsmiljöfonden. Det har jag svårt att förstå eftersom motionen avsåg något helt annat än det arbetsmiljöfonden syftar till. När herr Nilsson i Växjö sedan tar upp företagsnämnden och företagshälsovården är han stelt bunden till de nuvarande formerna. Det är givet att vill man inte förbättra, vill man inte införa reformer när det gäller företagsnämndernas verksamhet, kan man inte följa vårt förslag att låta företagsnämnden bli huvudman för företagshälsovården. Men i dag drivs många företagshälsovårdscentraler av flera företag gemensamt i samverkan. Och möjligheterna till samverkan minskar ju inte bara för att företagsnämnderna får huvudansvaret för företagens medverkan i företagshälsovårdscentraler. Arbetsgivarna säger att företagshälsovården ger minskad sjukvård, påstår herr Nilsson i Växjö. Förebyggande insatser ger alltid minskad sjukdom och därmed minskade sjukvårdsbehov. Trycket på sjukvården skall alltså rimligtvis minska — inte på kort sikt, det har ingen hävdat, utan på längre sikt. Det är därför vi säger att man nu skall fatta principbeslutet om obligatorisk företagshälsovård för att långsiktigt kunna inrikta utvecklingen på en målsättning som innebär ökade förebyggande insatser. Sedan säger herr Nilsson i Växjö att arbetarrörelsen har genomfört förbättringar steg för steg trots kompakt motstånd från arbetsgivarsidan. Men vad som är aktuellt nu är ju inte att diskutera arbetsmarknadens parters ansvar för arbetsmiljöfrågorna; det är det politiska ansvaret, den politiska prioriteringen vi nu diskuterar. Att det sitter duktiga personer i arbetsmiljöutredningen har ingen ifrågasatt, men där sitter ingen politiker. Vi kan inte kräva av partsrepresentanterna på arbetsmarknaden att de skall ta politisk ställning. Det är vi politiker som har ansvaret för det. Arbetsmiljöfrågan är nu så viktig att det krävs politiska prioriteringar. Det är inte bara en fråga för arbetsmarknadens parter. De mänskliga och fackliga värderingarna förs inte åt sidan av det skälet, men de kompletteras med politiska värderingar. Därför hävdar vi att parlamentariker skall vara med i utredningsarbetet.
Enligt min uppfattning tillgodosågs vår motions syften i och med fjolårets beslut, och det sade jag i den debatt som vi förde för jämnt ett år sedan. Frågan om företagsnämnderna är verkligen intressant. Det skulle vara roligt att höra hur herr Norrby i Åkersberga menar att man i praktiken skall sköta en företagshälsovårdscentral med exempelvis 15—20 företag anslutna, där företagsnämnderna skall sitta med i styrelsen och leda arbetet. Normalt består styrelsen för en sådan företagshälsovårdscentral av 5—7 ledamöter. Styrelsen drar upp riktlinjer för det arbete som skall utföras vid hälsovårdscentralen. Hur skulle det bli möjligt att få denna enormt stora styrelse att arbeta på någorlunda effektivt sätt? Det är ogenomförbart! Man får då skapa helt andra regler för bildandet av företagshälsovårdscentraler, annars kommer de inte att fungera. Herr Norrby i Åkersberga återkommer till arbetsmiljöutredningen. Här framkom ett nytt motiv, och det är nog det som är det bärande. De borgerliga partierna vill ha direkt insyn i utredningen genom parlamentariker. Att det sedan går ut över att denna mycket viktiga fråga om arbetsmiljön blir försenad spelar mindre roll. Vi har dugliga krafter i utredningen, vilket reservanterna själva skriver — de ger dem alla överbetyg. Utredningen kommer att lägga fram ett betänkande som tillgodoser både de politiska, de fackliga och de mänskliga värderingarna, det är jag övertygad om. Sedan återstår, herr Norrby, den politiska viljan att genomföra de förslag som utredningen lägger fram. Då kan vi behöva ett samfällt engagemang från de olika partierna i riksdagen. Jag hoppas att herr Norrby vid den tidpunkten har samma inställning som i dag.
Herr talman! Företagsnämndernas verksamhet kommer att ändra karaktär om de får väsentliga beslutsfunktioner. Det är alldeles givet att vi då inte kan behålla exakt den verksamhetsform, den utformning av företagsnämndernas arbete som vi har i dag. Den måste förnyas med hänsyn till de vidgade arbetsuppgifterna. Kan man i dag klara hälsovårdscentralerna med samordning kan man klara dem även i framtiden. Det är en administrativ fråga som går att lösa. Reservanterna säger också att en sådan reform radikalt skulle förändra företagsnämndernas ställning och framför allt ge de anställda medbestämmanderätt över företagshälsovården. Där kommer en övergripande värdering in. Då skall vi vara beredda att genomföra de administrativa och organisatoriska förändringar som den övergripande målsättningen förutsätter för sitt förverkligande. Vi anser att frågan skall hänskjutas till arbetsmiljöutredningen av det skälet att den enligt sina direktiv redan har att arbeta med dessa frågor. Vi tycker att vårt förslag är så väsentligt att vi vill ha det med i utred ningsarbetet. Det är inte så enkelt att vi bara vill ha insyn i utredningen. Varför har vi parlamentariska utredningar? Det är för att vi skall ha samma bas för vårt agerande, för att vi skall kunna föra fram synpunkter på ett tidigt stadium, för att vi skall kunna ha utredningsväsendet som ett väsentligt instrument i det politiska arbetet. Det kommer inte att leda till försening, eftersom av reservationen klart framgår att det är det kommande arbetet som skulle inriktas på det här sättet. Den politiska viljan skulle sannolikt komma till bättre uttryck genom parlamentarisk medverkan i utredningen. Av debatten här att döma är det inte fel på den politiska viljan på något håll.

Herr talman! Jag vill börja med att rätta till ett missförstånd eller en missuppfattning, som herr Nilsson i Växjö gjort sig skyldig till angående vårt förslag om tillägg till direktiven för arbetsmiljöutredningen. Vi har ingen misstro mot utredningen, men vi anser att direktiven är för vagt skrivna och att de frågor som kamrat Hagberg tidigare har nämnt skulle ha varit klarare angivna i direktiven. Jag skall emellertid inte uppehålla mig vid det problemet. Jag skall beröra vår motion nr 470, vari bl.a. yrkas att företagshälsovården underställs landstingen och de landstingsfria kommunernas huvudmannaskap och att de anställda skall ha insyn och kontroll över verksamheten. Vidare har yrkats att utbildningen i arbetsmiljöfrågor väsentligen utökas och integreras i den ordinarie läkarutbildningen. För att börja med yrkandet att landstinget eller kommunerna skall vara huvudman så är det ett upprepande av tidigare ställda krav. Huvudmannaskapet är en viktig och avgörande fråga vid bedrivande av en riktig företagshälsovård. Beträffande organisationen och etableringen av företagshälsovården är det för närvarande så att de större företagen som regel anställer en företagsläkare på heltid och i förekommande fall en heltidsanställd skyddsingenjör. Dessa ingår som ledamöter nästan undantagslöst i skyddskommittén men ofta också i företagsnämnden. I regel bedrivs verksamheten under stark styrning av företagsledningen. Genom sin direkta anställning hos arbetsköparen kommer företagsläkaren i en stark beroendeställning och kan inte agera på ett riktigt sätt. Han intar medvetet eller omedvetet en arbetsköparattityd. Vid skyddskommitténs sammanträden placerar han sig alltid på ”rätt” sida, dvs. på den sida där arbetsköparrepresentanterna sitter. Samma sak gäller de heltidsanställda skyddsingenjörerna. Även om både företagsläkare och skyddsingenjörer, som tar privat anställning, från början har goda ambitioner och verkligen försöker åstadkomma förbättringar i hälsovårdsoch arbetsmiljöfrågor, blir de snart varse vem det är som bestämmer. Det behöver bara röra sig om förslag till förändringar som för med sig ekonomiska konsekvenser av stor omfattning för att det skall bli stopp. Och det är alltid arbetsköparen som avgör och bedömer hur stora kostnaderna skall vara, inte företagsläkaren. Även om de föreslagna ändringarna är väl motiverade ur arbetsmiljöoch hälsosynpunkt och läkaren hävdar detta, så är det till sist arbetsköparen som avgör. Läkaren kan vara hur påstridig som helst och hävda sin uppfattning, han skall ändå finna att han inte har något avgörande i sin hand. Det behövs inte att läkare och skyddsingenjörer har så många tillspetsade diskussioner med arbetsköparna förrän dessa låter förstå hur företagshälsovård och arbetsskydd skall bedrivas — ur företagsekonomisk synpunkt. De större företagen har också de största möjligheterna att bygga ut företagshälsovården på det sätt som jag här har beskrivit. Naturligt är att arbetsköparna försöker få läkarna att helt sluta upp på sin sida. I motionen 470 nämner vi just att företagen vänder sig till läkarkåren med påkostade annonser, där man gör reklam med höga löner, möjligheter till extrainkomster, hjälp med bostädsanskaffning m.m. Jag skall återge en sådan annons, som var införd i Dagens Nyheter den 25 januari i år. Det är alltså fråga om en platsannons som riktar sig till läkare. Det sägs inte så mycket om arbetet men desto mer om fritiden. Så här lyder annonsen: ”Kort om arbetet Föreningen Hudiksvallsområdets företagshälsovårdscentral behöver två läkare till den nya centralen . Föreningen har nu 10 medlemsfö retag med 2 300 anställda, och under 1972 kommer föreningen att växa till 13 företag med ca 4 000 anställda. Så nog finns det arbete. Litet om bostaden Givetvis skall ni själva vara med och bestämma hur ni vill bo. Föreningen svarar för bostadsanskaffning. Ni har möjlighet att deltaga i utformningen av villor vid nybyggnation. Villorna kan endera hyras eller köpas. Nu kommer vi till fritiden Hudiksvall har inte mycket gemensamt med storstaden. De läkare och deras familjer som funderar på att svara på annonsen tycker det är roligare att promenera i skogen än att sitta i bilköer. Dom drar hellre på sig skidorna än dansskorna. Här är inga inval vid golfklubbarna. Och knappast några köer vid green. Vill man komma upp i fjällen, fiska eller bara vandra tar det ca 3 timmar med bil. Och det är inte tre timmar på övertrafikerade vägar. Här finns plats för den som vill röra på sig.

Jag bara undrar när man från arbetsköparhåll börjar annonsera på detta sätt efter exempelvis plåtslagare, byggjobbare eller stuveriarbetare och med samma förmånserbjudanden. Jag är rädd att vi aldrig får uppleva det. Det troliga är att utvecklingen inom företagshälsovården i vad gäller nyetablering kommer att domineras av det privata näringslivet. Läkarna kommer helt naturligt att i första hand söka sig till det privata näringslivet efter sådana här erbjudanden och därefter stå som en överklass för sig jämfört med samhällsanställda läkare. Det måste stå helt klart för var och en som närmare har varit i kontakt med företagshälsovården att anställningsförhållandet för företagsläkaren måste betraktas som en utomordentligt vital fråga. Man har att jämföra med anställning av samhället med en fri och obunden initiativkraft och ett anställningsförhållande som innebär en stark bindning till den högsta företagsledningen. För oss kommunister är valet inte svårt. Vi vet att en bindning av framtidens företagsläkare till arbetsköparna kommer att i ännu större utsträckning än hittills hämma en sund utveckling och en riktig inriktning av företagshälsovården. Företagshälsovård bedriven fristående från och helt oberoende av arbetsköparna måste vara det enda riktiga. Först då kan en företagsläkare ingripa och aktivt påverka arbetsmiljön exempelvis genom utdömande av olämpliga arbetsmetoder eller olämpliga arbetslokaler och stoppa arbeten med farliga produkter utan hänsynstagande till rent ekonomiska skäl. Men jag skulle vilja se den privatanställde företagsläkare som skulle ha mod att exempelvis på Volvo förorda att man sänker takten vid löpande bandet med 30 procent även om han ansåg att det arbetsmedicinskt var mycket starkt motiverat, vilket jag också tror att det är. Vad de privatanställda företagsläkarna i stor utsträckning hitintills sysslat med är hälsoundersökningar och anställningsundersökningar samt sjukvårdande verksamhet. Den direkta arbetsmiljön — dvs. arbetsplatserna, arbetsmeto derna, löneformerna, ackordssystem av olika slag, trygghetsfrågor och mycket annat som direkt eller indirekt har betydelse för arbetsmiljön — har de endast sporadiskt varit i kontakt med och desto mindre påverkat. Det som således skulle botas och hälsoundersökas är arbetsmiljön, men den har nära nog helt utelämnats. Insatser för att eliminera buller, drag, avgaser och olämpliga arbetsmetoder, för att rätt anpassa den fysiska belastningen, för att minska stress och jäkt har inte gjorts i någon större omfattning. Vissa företag har på senare tid funnit att det är lämpligt att slopa ackordslön och har övergått till timlöner eller månadslöner, vilket måste hälsas med tillfredsställelse under förutsättning att det inte har betytt ekonomiska eftergifter, för då är det ju inte någon större glädje med det. Men här hörs genast ett klagoskri från SAF:s högkvarter. I ett av de senaste numren av Arbetsgivaren har man basunerat ut att hos de företag som övergått till rena tidlöner har kapaciteten sjunkit med 25—30 procent. SAF vill ha moroten tillbaka. Att den tidigare ackordstakten kanske varit omänsklig och rent av skadlig för jobbarna har över huvud taget inte nämnts från SAF:s sida. Det fruktansvärda är, som SAF ser det, att kapaciteten har gått ner och därmed också profiten. Vi hyser inga stora förhoppningar om att attityden hos arbetsköparna skall förändras till det bättre. Så länge profiten är drivkraften kommer det också att köpslås med arbetarnas skydd mot ohälsa, olycksfall och yrkessjukdomar. Ett sätt för arbetarna att bättre skydda sig är att samhället övertar huvudmannaskapet för företagshälsovården, med insyn och kontroll från arbetarnas sida. Hur arbetarna vill ha det när det gäller företagshälsovårdens huvudmannaskap framgår klart av en enkätundersökning bland aktiva arbetare i Göteborg. Undersökningen företogs i slutet av förra året och gjordes bland människor som kommit till arbetsmiljödiskussioner anordnade som offentliga möten av vpk i Göteborg. Det delades då ut formulär till 402 personer, som fyllde i svar på frågan huruvida de ville ha arbetsköparen som huvudman, om samhället skulle vara huvudman eller om ansvaret skulle vara delat. Av de 402 tillfrågade ansåg 367 att samhället skall vara huvudman, 32 ansåg att arbetsköparen skall vara huvudman och 3 ansåg att ansvaret skall vara delat. Detta är väl siffror som ger klart besked. Och då är att märka att de som uttalade sig var de mest aktiva och medvetna, de som verkligen sysslar med dessa frågor. Jag tycker att det är sådan expertis man skall lyssna på i första hand, när man sysslar med dessa frågor. Beträffande läkarutbildningen har vpk föreslagit att utbildningen i arbetsmiljöfrågor skall väsentligt utökas och integreras med den ordinarie läkarutbildningen. Vi har ansett det vara av största vikt att läkarutbildningen utökas med ingående utbildning i arbetsmiljöfrågor. Det är inte bara företagsläkarna som behöver denna utbildning. Varje läkare, oavsett om han är privat eller samhälleligt verksam, ställs allt oftare inför det faktum att de sökande har skadats av sin arbetsmiljö på ett eller annat sätt. Därför är det nödvändigt att läkarna har goda kunskaper om arbetsmiljön och dess problem. skyddsingenjörer och 60 sjuksköterskor utbildas i företagshälsovård vid arbetsmedicinska institutet. Det måste dock starkt ifrågasättas om arbetsmedicinska institutet är den rätta läroanstalten för företagsläkare och skyddsingenjörer. Detta institut har en alltför stark bindning till SAF och är enligt min mening inte en lämplig läroanstalt för så betydelsefulla funktioner i samhället som företagsläkare och skyddsingenjörer fullgör. Bakgrunden till denna misstro mot arbetsmedicinska institutet är det sätt på vilket institutet kom till och vem som då var så angelägen om dess tillkomst. Jag vill här återge en beskrivning av detta ur senaste numret av tidningen Folket i Bild-Kulturfront. Vad jag nu citerar återfinns på s. 9 i nämnda tidning under rubriken SAF-läkare på statliga institut. ”När Arbetsmedicinska Institutet kom till var det SAF som kläckte idén. SAF ville ha ännu fler experter. Dom ville ha ett ännu fastare grepp om utvecklingen. Socialstyrelsen lät göra en utredning. I utredningen satt SAF:s professor Gideon Gerhardsson. Och det var han som gjorde jobbet. Det var han som gjorde utredningen. När utredningen var klar såg Gerhardsson till att Sven Forssman som var hans chef på SAF blev överdirektör för Arbetsmedicinska Institutet. Och Forssman svarade med att utnämna Gerhardsson till chef för institutets tekniska avdelning. Så kom det sig att statens Arbetsmedicinska Institut blev en skapelse av SAF. — — — Gerhardsson var så öppet fräck att han behöll sin tjänst på SAF:s medicinska avdelning samtidigt som han jobbade på Arbetsmedicinska Institutet. Så blev Arbetsmedicinska Institutet vad det blev. Många arbetare och skyddsombud hade fått höra att nu skulle staten äntligen skaffa ett opartiskt centrum för forskning i skyddsfrågor.” Bakgrunden till detta instituts tillkomst som den har beskrivits i Folket i Bild—Kulturfront är såvitt jag kunnat finna helt korrekt. Att förtroendet för detta institut som utbildningsanstalt för företagsläkare och skyddsingenjörer är helt obefintligt bland dem som känner till dessa förhållanden torde stå tämligen klart för alla. Socialministern borde nog se sig om efter någon mera lämplig och framför allt mera objektiv läroanstalt, om det skall kunna skapas förtroende för de människor som skall fungera som företagsläkare och skyddsingenjörer. Vpk har ställt förslag som om de hade tillgodosetts löst läroanstaltsfrågan och utbildningsfrågorna. Herr talman! Jag skall avsluta med att säga några ord till herr Norrby i Åkersberga som här har målat en verkligt vacker tavla. Tyvärr måste jag göra honom ledsen genom att säga att den tavlan inte går att sälja på Blasieholmen. Jag tror inte att det går ens i de medelstora privata företagen. När det gäller företagsnämnderna och huvudmannaskapet, som herr Norrby i Åkersberga också talade om, måste jag ifrågasätta vad han egentligen menar. Det finns så många små företag som givetvis skall ha företagshälsovård i framtiden, men när det gäller exempelvis alla åkerier spridda runt om i landet är det en omöjlighet att följa den linje som herr Norrby här har förespråkat. Det är emellertid inte bara därför det är olämpligt att göra företagsnämnderna till huvudmän för företagshälsovården. Vad är företagsnämnden i dag? Jo, det är ett organ där man sätter sig ned och pratar med varandra men där man inte har någon som helst beslutanderätt. För att kunna följa den linje som herr Norrby här har förespråkat krävs det att företagsnämndens struktur ändras i grunden; där måste införas beslutanderätt, och man måste göra det möjligt för alla att där vara med och bestämma. I så fall skulle jag kunna tänka mig att stödja förslaget, men inte förr.

Herr talman! Arbetsmiljön har inte bara en teknisk och medicinsk sida. Den innefattar hela den sociala omgivning som människan är verksam i. Situationen är den — det har vi hört tidigare i debatten — att de flesta arbetsmiljöer är eftersatta. Det gäller i särskilt hög grad arbetsplatser där man har tungt och smutsigt jobb. Alltför många människor upplever fysiska risker i sitt arbete. Det finns undersökningar som pekar på att fyra av fem arbetare uppfattar sin arbetsplats som hälsovådlig eller direkt farlig. För många människor har arbetet blivit ett nödvändigt ont, någonting likgiltigt eller någonting man måste stå ut med. Arbetet har då endast blivit ett medel att skaffa sig något annat: lön och fritid. Hela sin livstillfredsställelse får man utanför arbetet. Det kan vara frestande att lösa dessa problem med enbart kortare arbetstid och ekonomisk kompensation. Men vi menar att ett sådant synsätt inte kan accepteras. Däremot vill jag ställa mig främmande och avvisande till de tankar som tidigare förts fram här, då man säger att de här kostnaderna borde bäras av arbetstagarna. Enligt mitt sätt att se måste det vara hela produktionen och samhället som skall bära kostnaderna för en bättre arbetsmiljö. Dessutom lär en bättre arbetsmiljö vara mycket produktionsbefrämjande. Lösningen måste ligga i att omvandla arbetslivet, och i den omvandlingen — och då kommer vi in på den andra sidan av arbetsmiljön — finns också en demokratisk dimension. Otrivseln kan ju också förstärkas genom den motsats som råder mellan det demokratiska synsätt som utbildningen och vår skola vill ge och den verklighet som ofta möter på arbetsplatserna. Inte minst den unga generationen har upplevt detta, och jag tror att det är en av orsakerna till att många företag i främst tillverkningsindustrin har svårt att locka till sig ny arbetskraft. Man kan inte erbjuda en god arbetsmiljö och tycks inte heller söka tillvarata människors vilja till ansvarstagande och medinflytande. Att ha åsikter men inte få vara med att förändra, att se och uppleva problemen utan att få vara med och lösa dem föder passivitet och otrivsel. Det gäller att kunna påverka och utforma sin egen arbetsplats så att den ger trygghet och arbetsglädje — som i sig har ett egenvärde. Men inte bara i tillverkningsindustrin finns de här problemen. Kontorsarbetaren, snabbköpskassörskan, polismannen och sjukvårdaren som ständigt utsätts för press, obekväm arbetsställning, fysiska skaderisker och psykiska ansträngningar känner också dessa problem som sina egna. Att begränsa skaderiskerna, att få ett effektivt skyddsarbete, att få ett ökat inflytande över den egna arbetssituationen, som då är ägnad att förbättra arbetsförhållandena, måste ses som ett viktigt led i arbetet för en god miljö. Vi må fatta aldrig så visa och kloka beslut i det här huset. Ändå kvarstår det faktum att när det gäller att omsätta dessa anvisningar och beslut i praktiskt handlande finns det så mycket olikheter och så många hänsyn att ta att vi inte kan nöja oss med beslut på s.k. hög nivå. Den praktiska tillämpningen måste utformas av den som berörs av besluten. Och det är där som kravet på arbetsdemokrati blir en del och en viktig del i en god arbetsmiljö, då människor får inflytande över det de dagligen upplever och det som utgör en central del av deras liv. Där har vi den lokala förhandlingsrätten — att de anställda får vidgade befogenheter och även möjligheter att besluta i de här frågorna. Att låta företagshälsovården komma under företagsnämndernas huvudmannaskap skulle ge de anställda ett helt annat inflytande och medbestämmande över hälsooch sjukvården på den egna arbetsplatsen. Det kan inte vara så svårt som herr Nilsson i Växjö försöker göra gällande att klara av samarbete och inflytande. Även här måste det vara fråga om att vilja. Nu kan man väl förvänta sig att arbetsmiljöutredningen kommer att ge förslag i den riktningen, men det hade ändå varit angeläget att riksdagen hade uttalat att vi förväntar oss ett sådant resultat. Herr talman! Det finns massor av kunnande och intresse bland de anställda som det gäller att frigöra och utveckla. Det kommer att vara befrämjande både för att nå målet med en bättre arbetsmiljö och för att tillgodose kravet på en effektivare produktion. Jag tror dessutom att det kommer att vara en förutsättning för att nå dessa mål.
Herr talman! Jag förbisåg i mitt anförande att yrka bifall till reservationerna 5 och 8 och det vill jag härmed ha gjort.

Herr talman! Som anförs i reservationen 1 till socialutskottets betänkande nr 12 anser vi att en parlamentarisk utredning bör tillsättas för att utforma ett program för den framtida hälsooch sjukvården. Vi vet alla att behoven av sjukvård tycks öka på praktiskt taget alla områden samtidigt som de ekonomiska ramarna inte tål mycket högre belastning. Det gör att man, innan det är för sent, bör finna vägar att utnyttja resurserna på ett sådant sätt att bästa resultat på sikt uppnås. Kanske en större satsning på förebyggande vård är den bästa vägen. Det är många frågor som här måste vägas in i bedömningen, men vad det gäller är att skapa en fastare grund för planering och beslutsfattande på sjukvårdsområdet. Vi har sett för mycket av nedlagda sjukhusprojekt, vårdavdelningar utan personal och långa vårdköer för att nonchalera dessa frågor. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1. I reservationen 3, som jag också ber att få yrka bifall till, begärs åtgärder för upprätthållande av en bättre vårdkontinuitet samt åtgärder för en systematiserad uppföljning av kvalitetskontroll inom eftervården. Dessa betydelsefulla delar i sjukvården tycks genom sjukronorsreformens införande ha blivit kraftigt försämrade, och det finns all anledning att försöka få en bättre tingens ordning på dessa områden. I reservationen 4 begär vi en parlamentarisk utredning om verkningarna av sjukronorsreformen. Det har nu gått så pass lång tid sedan reformen infördes att det kan vara lämpligt att analysera verkningarna och undersöka vad som kan göras för att motverka eventuellt negativa verkningar i olika avseenden.